Herr talman! Låt mig inledningsvis få reagera litet mot att Rune Gustavsson säger att försvaret, som skall demonstrera styrka för landets frihet, måste ha en sådan styrka att man i varje fall kan hålla narkotikan utanför kasernområdet. Skall man föra en seriös debatt bör man kanske akta sig för den typen av argumentering. I andra sammanhang brukar det ju här i kammaren, inte minst från Rune Gustavssons parti, hävdas att den militära miljön skall efterlikna den civila så mycket som möjligt. Det innebär exempelvis att vi i dag har ständig nattpermission och ger de värnpliktiga största möjliga frihet. Jag håller med om att hade vi haft det gamla, auktoritära militära systemet, med den kontroll som då fanns, hade vi haft betydligt bättre möjligheter att kontrollera den här verksamheten. Men jag tror nog att Rune Gustavsson om han tänker efter kanske inte precis vill ha det systemet. Rune Gustavsson säger också att han inte kan acceptera vissa gamla fraser som jag hade använt mig av i svaret — att förhållandena inte har förvärrats och att man följer upp problemet. Jag vill bara säga följande. Huvuddelen av de värnpliktiga är inne för grundutbildning under 7,5 månader — vi övertar alltså civila ynglingar, och efter 7,5 månader är de civila igen. Man kan inte förvänta sig att vi inom det militära under just denna tid skulle kunna garantera narkotikafrihet. Jag önskar att vi kunde göra det, men jag är realist nog att inse att här är vi en del av samhället, och vi drabbas, precis som andra sektorer, av detta onda som existerar. Jag vill ändå betona — och det är just vad de ansvariga myndigheterna säger — att vi trots allt bedömer det så att bruket av narkotika är mindre bland värnpliktiga som grupp än bland motsvarande andra grupper som är ute i det civila samhället. Sannolikt beror det på att vi i alla fall har kontroll över ungdomarna under större delen av dygnet på ett helt annat sätt än man i Övrigt har i samhället. Men visst måste vi inom försvaret bidra till att komma till rätta med narkotikamissbruket. Jag vill betona att detta bl.a. är ett allvarligt säkerhetsproblem. Den som är narkotikapåverkad eller påverkad av alkohol är inte bara en fara för sig själv, utan vid utbildning kan han vara en stor fara för sina kamrater. Bl. a. därför måste befälen vara utomordentligt observanta på detta. Aktionen på Lv 4 har uppmärksammats. Jag delar Rune Gustavssons bedömning, att oavsett vad som har stått i tidningarna, vad vederbörande personer sägs ha uttalat, eller eventuellt har uttalat gör man givetvis inte ett regemente narkotikafritt genom en sådan aktion, för då skulle vi genomföra liknande aktioner överallt. Det är säkerligen tyvärr inte på det viset. Det är riktigt att Lv 4-aktionen skedde på regementsledningens initiativ. Enligt de uppgifter jag har fått ledde den till att man kunde identifiera en langare, vilket i detta fall kanske var det väsentligaste, för då kunde man i alla fall stoppa en hel del av tillförseln. Givetvis kommer man i fortsättningen på just det regementet att fortsätta övervakningen på ett intensivare sätt. Tyvärr är det väl så att inget förband är helt narkotikafritt, men vi har erfarenheten att de mer uttalade problemen i det här avseendet förflyttar sig från förband till förband, sannolikt beroende på att man får in mera aktiva missbrukare som för att finansiera sitt eget missbruk tvingas sälja till andra. Jag vill dock påpeka att vi från försvarets sida sannerligen inte är passiva. Alla manliga 18-åringar som kommer till inskrivningarna undersöks i detta avseende via en enkät. En serie sådana undersökningar från 1976 till 1980 visar att under denna tid har de som prövat narkotiska preparat ökat från 16 till 19,2 36. Andelen missbrukare ökade under samma tid från 3 9 till 3,7 Po. De tunga missbrukarna blir i regel antingen defenitivt frikallade eller övergångsvis befriade från tjänstgöring. Man har emellertid att ta ställning till hur man skall göra med missbrukare som icke bedöms som svåra missbrukare. Vi har hittills valt att inte undanta dem från värnpliktstjänstgöring. Vi vill försöka se till att dessa får en normal tillvaro. Vi bedömer det så att möjligheterna till rehabilitering härigenom ökar. Men på grund av denna policy har vi givetvis svårare att komma till rätta med narkotikaproblemen på de olika utbildningsanstalterna. Men vi har valt denna policy. Om ingenting speciellt inträffar anser jag att vi bör fortsätta på detta sätt. Som jag ser det är det oacceptabelt att på mer eller mindre säkra grunder klassificera en människa redan i 18-19-årsåldern som icke användbar för värnpliktstjänstgöring. Att bekämpa narkotikamissbruket är en samhällsuppgift, som i första hand givetvis vilar på polisiära och sociala myndigheter. Men jag kan försäkra Rune Gustavsson att vi har ett egenintresse inom försvarsmakten att komma till rätta med dessa problem, framför allt av säkerhetsskäl. Men vi är också en del av samhället i övrigt, och vi har vårt samhällsansvar. Vi kommer icke att spara någon möda när det gäller att göra vad vi kan inom den militära sektorn för att hjälpa till i denna utomordentligt viktiga uppgift. att motverka narkotikamissbruk vid militära förband
Herr talman! När jag hävdade att försvaret blir försvagat om vi har narkotika inne på kasernerna, beskyllde Eric Krönmark mig för att inte föra en seriös debatt. Men sedan går Eric Krönmark ännu längre och säger att det av säkerhetsskäl är väldigt viktigt att vi försöker få bort knarket. Sedan vill jag inte acceptera det resonemang som försvarsministern för, nämligen att när vi har knark ute i samhället så får vi godta att vi har knark även inom kasernerna. Det måste vara lättare att bemästra de här problemen och att utöva kontroll inom kasernområdena än ute i samhället. Visserligen har de sociala myndigheterna och polisen här ett stort ansvar, men jag reagerar litet grand när Eric Krönmark säger att det i första hand är de sociala och polisiära myndigheterna som här har ett ansvar. Det måste vara varenda myndighets uppgift att inom sitt område ta ansvar i de här frågorna. Därför har försvaret och försvarsministern själv ett oerhört ansvar för att vi kommer till rätta med de här problemen på resp. förband.

Herr talman! Först vill jag säga att när jag talade om att det var av säkerhetsskäl som vi inom försvaret hade ett intresse att komma till rätta med problemen, så var det så att säga inte de säkerhetspolitiska skälen jag avsåg utan det var helt enkelt säkerheten till liv och lem. En narkotikapåverkad värnpliktig är under stridsskjutning exempelvis en fara för sina kamrater. Man kan diskutera huruvida detta förhållande har betydelse för kommande krigsförbands styrka osv. Jag vill hävda att den koppling som Rune Gustavsson inledningsvis gjorde i sitt första anförande icke hör hemma i sammanhanget. Rune Gustavsson kritiserade mig för att jag liksom accepterade knarket inom försvaret, därför att knarket finns i samhället i övrigt. Nej, jag accepterar inte knarket någonstans. Inte heller Rune Gustavsson, som ju har varit socialminister och haft ett förstahandsansvar för det här, lyckades komma till rätta med problemet. Då kan man rimligtvis inte kräva att vi inom försvaret, som tar in 19-, 20 och 21-åringar och har dem hos oss i sju och en halv månad, skall kunna hålla dem narkotikafria. Om Rune Gustavsson under sin tid som socialminister hade kunnat garantera att de värnpliktiga var narkotikafria när de kom till oss inom försvaret, då hade vi verkligen satsat allting på att de också i fortsättningen skulle vara narkotikafria. Men när han här försöker så att säga pådyvla oss ett alldeles speciellt ansvar, måste jag " säga att jag inte längre är med. Då har man hamnat i utkanten av i varje fall den seriösa debatten. Det här problemet är ju en förstahandsuppgift för bl.a. sociala myndigheter och polisen. Typfallet här är Lv 4. Rune Gustavsson hänvisade själv till detta. Regementschefen där begärde givetvis assistans av polismakten. Det är ju polisen som har rätt att göra husrannsakan och reella undersökningar i sådana situationer. Detta var alltså ett skolexempel på hur försvarets myndigheter i samverkan med andra myndigheter försöker att komma till rätta med problemet. Självfallet skulle man i och för sig inom det militära med det disciplinsystem som där finns kunna gå fram hårdare. Men det är ingenting som jag i nuvarande situation kan ge anvisningar om. Vi inom försvaret är precis som alla andra myndigheter bundna av att respektera människors integritet. Exakt samma regler gäller för människor i uniform som för civila människor, och det tycker jag är bra. I den mån man inom andra sektorer skärper åtgärderna när det gäller att komma till rätta med problemen skall givetvis också vi inom försvaret tillämpa exakt lika skärpta regler. Jag vill därmed inte säga att någon är bättre eller sämre. Men om man jämför narkotikasituationen vid försvarets anläggningar med motsvarande situation vid exempelvis kriminalvårdsstyrelsens absolut slutna anstalter, där det borde vara enkelt att nå resultat, så kan man konstatera — det vet både Rune Gustavsson och jag — att förhållandena på våra kriminalvårdsanstalter är helt oacceptabla i detta avseende. I det läget bör man enligt min mening vara någorlunda återhållsam i sina krav på det militära försvaret. Det innebär inte — det vill jag poängtera ytterligare en gång — att jag på något sätt skulle ta lätt på problemet. Det här är en fråga som vi, vågar jag säga, har lika stort ansvar för som andra har. Ingen kan komma och säga att ansvaret kan prioriteras olika. När det gäller ansvaret för att åtgärder vidtas vill jag däremot hävda att vissa av samhällets organ har det primära ansvaret. Jag avser då just de sociala myndigheterna och polismyndigheterna. Vi har ju den ordningen här i landet.

Herr talman! Jag tycker inte att försvarsministern vill inse den här frågans vidd. Försvarsministern frågar mig varför inte jag under de två åren som jag var socialminister kunde se till att samhället blev knarkfritt. Under de två åren, Eric Krönmark, gjorde vi en samordning av de här problemen, och det arbetet mynnade ut i en proposition som även Eric Krönmark skrev under och som riksdagen antog i maj 1978. I propositionen slog vi fast att samhället icke kan acceptera någon form av narkotika som inte är medicinskt betingad. Allt annat bruk av narkotika är missbruk och skall bekämpas. Det är inte bara de sociala myndigheterna och polisen som skall klara av detta — det är också Eric Krönmark och chefen för kriminalvårdsstyrelsen, om vi skall komma in på det området. Jag tycker det är att gå ut i utkanten av den här frågan när Eric Krönmark ställer olika sektorer mot varandra och menar att försvaret är bättre än kriminalvården. Det hör inte hemma i den här debatten. Inom varje område måste vi hjälpas åt. Jag reagerar kraftigt mot den inställning som man många gånger möter ute i samhället, att det är de sociala myndigheterna och polisen som skall klara av det här problemet. Vi måste ha en bättre samordning. Det diskuterade vi häromdagen här i riksdagen. Det skall inte behöva tillkomma nya byråkratiska organisationer för att klara den samordningen, utan varje område måste medverka till det. Sedan tog Eric Krönmark upp det som hände på Lv 4 och sade att det var ett skolexempel på att polisen och de sociala myndigheterna tog sitt ansvar. Nej, det var ett skolexempel på att regementschefen tog ansvaret och såg till åtgärder mot narkotikasmuggling att polis och sociala myndigheter kunde gripa in och på så sätt komma åt det hela. Där samverkade man alltså, och den ansvariga ledningen inom varje område måste vara den som ser till att det blir en samverkan.
Herr talman! Jag kan bara uppmana Rune Gustavsson att läsa i protokollet vad jag sade i mitt föregående inlägg. Beträffande Lv 4 påpekade jag just att det var samordning och ett skolexempel på hur det bör gå till. I det fallet slår Rune Gustavsson in helt öppna dörrar. Visst skall vi hjälpas åt. Rune Gustavsson menar att vi har kravet på att försvaret skall vara narkotikafritt. Javisst, vi skall inte acceptera narkotika inom försvaret. Men jag tycker att man måste ta viss hänsyn till verkligheten. I nuläget tvingas vi konstatera att det finns narkotika på de flesta regementen, just därför att det civila samhället är som det är. Detta skall vi försöka att gemensamt rätta till. Vad jag reagerar mot är att Rune Gustavsson menar att vi inom det militära försvarets verksamhetsområde skulle ha större skyldighet att gå längre än vad man har inom andra myndigheters verksamhetsområden. Det kravet kan vi inte ställa upp för, och då är det lika bra att ärligt säga det. Varken Rune Gustavsson eller jag har något att vinna på att teckna verkligheten bättre än den är. Då vidtar man inte de riktiga åtgärderna.
Herr talman! Alla myndigheter har ansvar för att vi följer upp besluten och når de målsättningar som riksdagen har fastlagt.

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat budgetministern vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras för att förstärka och effektivisera tullens möjligheter att ingripa och göra narkotikabeslag. Hans Petersson i Röstånga har frågat justitieministern om han är beredd att framlägga förslag till lagstiftning så att det i fortsättningen kan bli möjligt att utan större byråkrati undersöka misstänkta narkotikasmugglare. Mårten Werner har frågat justitieministern om han är beredd att medverka till sådan ändring av lagstiftningen att kroppsvisitationsbegreppet vidgas till att omfatta även en viss begränsad yttre granskning av kroppen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationerna. Eftersom frågorna rör samma sak besvarar jag dem i ett sammanhang. Tullverket har sedan slutet av 1960-talet lagt stor vikt vid bekämpningen av narkotikasmugglingen. Tullverket har också på olika sätt sökt att effektivisera denna verksamhet. Detta har skett genom olika organisatoriska åtgärder och utbildningsoch materielinsatser. Samarbetet med polis och utländska tullmyndigheter har intensifierats. Tullverket har under flera år fått medel för att förstärka insatserna mot smugglingen av i första hand narkotika. Man har också disponerat ytterligare resurser för detta ändamål genom att frigöra personal från andra arbetsuppgifter. I årets budgetproposition har regeringen på grund av det kärva ekonomiska läget varit tvungen att föreslå en minskning även av tullverkets resurser. Jag har i propositionen uttalat att det är viktigt att den föreslagna minskningen inte går ut över angelägna områden. Jag förutsätter därför att tullverket också i fortsättningen ägnar största uppmärksamhet åt bl.a. bekämpning av narkotikasmuggling. Generaltullstyrelsen har i skrivelse till regeringen fäst uppmärksamheten på den skillnad som f. n. föreligger mellan polismäns och tulltjänstemäns befogenheter att besluta om viss kroppsundersökning. Kroppsundersökning kan ske antingen såsom kroppsvisitation eller såsom kroppsbesiktning, som är en från integritetssynpunkt mer ingripande åtgärd än kroppsvisitation. Enligt 19 § varusmugglingslagen får tulltjänstemän under vissa närmare angivna omständigheter företa kroppsvisitation av personer som anträffas vid gränseller kustort och som kan misstänkas ha på sig smuggelgods. Varusmugglingslagen ger däremot inte tulltjänstemän befogenhet att själva besluta om kroppsbesiktning. Regler om kroppsbesiktning finns i 28 kap. 12-13 §§ rättegångsbalken. Kroppsbesiktning får normalt endast företas på den som är misstänkt för brott som kan föranleda fängelsestraff. Beslut om kroppsbesiktning fattas av förundersökningsledare, åklagare eller allmän domstol. I vissa brådskande fall får polisman besluta om kroppsbesiktning. Däremot inte tulltjänsteman. I 28 kap. 11 och 13 §§ rättegångsbalken finns föreskrifter om kroppsvisitation. Enligt förarbetena till rättegångsbalken avses med kroppsvisitation undersökning av någons kläder eller vad han annars bär på sig medan kroppsbesiktning innebär undersökning av kroppen. Begreppet kroppsvisitation förekommer också bl.a. i 2 kap. 6 § regeringsformen. Gränsdragningen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning har aktualiseratsi ett beslut av justitieombudsmannen såvitt gäller kriminalvårdsområdet. JO har därvid erinrat om att kroppsvisitation innebär undersökning av någons kläder eller vad han annars bär på sig eller för med sig. Vid en grundlig kroppsvisitation kan det vara nödvändigt att den visiterade får ta av sig alla sina kläder för att dessa skall kunna undersökas. En granskning av kroppen är däremot att betrakta som kroppsbesiktning. Enligt generaltullstyrelsen kan JO:s uttalanden i beslutet tjäna som vägledning även för tullverkets tjänstemän. I tullkontrollverksamheten har man på sina håll tidigare ansett att kroppsvisitation även innefattar en yttre granskning av kroppen. Med hänsyn till bl.a. JO:s uttalande inhämtas dock numera beslut om kroppsbesiktning från åklagare så snart tullpersonalen finner omständigheterna påkalla en närmare undersökning av en persons kropp. I praktiken kan det gå till så att tulltjänstemännen tar kontakt med åklagare per telefon och redogör för situationen, varefter åklagaren fattar beslut om kroppsbesiktning på den misstänkte. Det är alltså inte så att tulltjänstemän i dag inte kan företa ibland t.o.m. mycket långtgående kroppsbesiktningar på misstänkta narkotikasmugglare. Det har man självfallet möjlighet till under de förutsättningar som anges i rättegångsbalken. Men det krävs att man först utverkar ett beslut härom från t.ex. en åklagare. Detta kan synas vara en onödig byråkratisk omgång men är naturligtvis föranlett av att kroppsbesiktningar, eftersom de kan vara mycket integritetskränkande, kräver särskilda rättssäkerhetsgarantier. Detta hindrar förstås inte att man överväger om inte tulltjänstemän själva i vissa situationer skulle få besluta om en längre gående kroppsundersökning än vad kroppsvisitation innebär. Generaltullstyrelsen har i detta sammanhang föreslagit att varusmugglingslagen ändras så att tulltjänstemän får — på samma sätt och under samma förutsättningar som polismän — besluta om kroppsbesiktning men endast på dem som ankommer från utrikes ort och skäligen kan misstänkas för narkotikasmuggling. I fråga om kroppsbesiktning i övrigt skulle bestämmelserna i 28 kap. rättegångsbalken gälla. Generaltullstyrelsens förslag övervägs nu inom regeringskansliet, liksom ytterligare förslag i denna sak, som inkommit från tullpersonal på fältet. Att ändra innebörden av begreppet kroppsvisitation så att detta även innefattar en yttre granskning av kroppen skulle få konsekvenser inte bara för tullkontrollen utan också på alla andra områden där sådana visitationer förekommer. En tänkbar lösning är möjligen att ge tulltjänstemän samma befogenheter som polismän i fråga om att företa kroppsbesiktning. En annan lösning skulle kanske kunna vara att ge just tulltjänstemän sådana vidgade befogenheter att de utöver kroppsvisitation även skulle få besluta om viss endast ytlig kroppsbesiktning. Redan regeringsformens omnämnande av kroppsvisitation gör att frågor om en utvidgning av befogenheter på detta område kräver en noggrann och samvetsgrann avvägning mellan respekten för den personliga integriteten och intresset av att vara effektiv i arbetet med att bekämpa narkotikasmuggling. Jag är för dagen inte beredd att göra något närmare uttalande om hur erforderliga lagändringar lämpligen bör utformas. Jag vill emellertid betona att gränskontrollen är en viktig del i samhällets samlade insatser mot narkotikamissbruket. Det är därför angeläget att tullpersonalen har sådana befogenheter att kontrollen kan — med beaktande av det allmänna intresset av skydd för den personliga integriteten — utföras så effektivt och rationellt som möjligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Även för denna interpellation har utgångspunkten varit riksdagens beslut 1978 om den narkotikapolitiska målsättningen. Det var offentliggörandet av det faktum att tullen inte längre fick göra kroppsbesiktningar som gjorde att jag väckte interpellationen. Jag tror jag vågar säga att det har upprört sinnena på många människor att tullen nu inte kan bedriva sitt arbete på samma sätt som tidigare. Om tullen inte får göra en kroppsbesiktning utan endast en kroppsvisitation går narkotikalangarna fria — i den mån de har narkotikan på sig har de den inte i fickorna, utan den är som regel fasttejpad på kroppen. Därför är det viktigt att vi följer upp de här frågorna. Handelsministern säger att generaltullstyrelsens besked grundar sig på JO:s uttalande. Men JO:s uttalande gäller ju kriminalvårdsområdet! Jag är tveksam till om det är applicerbart på tullen. Men det är möjligt att det är. Handelsministern tar i svaret upp frågan, vilka vägar man i dag kan gå. Han säger att det här kan synas vara en onödig byråkratisk omgång, men det är föranlett av att kroppsbesiktningar, eftersom de kan vara mycket integritetskränkande, kräver särskilda rättssäkerhetsgarantier. Jag tror inte att handelsministern själv riktigt accepterar det här byråkratiska krånglet. Jag hoppas att handelsministern kan medverka till att vi ganska snart får fram förändringar, så att tullen, med de knappa personalresurser man där har, kan utföra ett så effektivt arbete som över huvud taget är möjligt. I diskussionen om integriteten frågar jag mig, om vi inte får pruta litet grand på hänsynen till den för att komma åt langarna, som på de mest fantastiska sätt försöker smuggla in narkotika. Här gäller det ändå att rädda människoliv! Då är frågan, vilkas intresse man skall sätta i främsta rummet. För varje gång en langare för in narkotika i landet kan det innebära att nya grupper börjar bruka och missbruka narkotika och hamnar i en svår situation. Jag blev litet förvånad över handelsministerns slutsatser i svaret.

Sedan skall jag gå tillbaka till början av svaret, där handelsministern åberopar budgetpropositionen och talar om just att tullens resurser har drabbats av det svåra ekonomiska läget. Nu tillhör jag inte dem som tror att vi kan lösa de här problemen genom att satsa ytterligare två miljoner eller något sådant på tullens verksamhet, utan här är det väl fråga om dels prioriteringar inom tullverket, dels vilka instrument tullen skall ha. Jag tror att det finns åtgärder mot narkotikasmuggling åtgärder mot narkotikasmuggling anledning att på olika områden göra en översyn så att vi kan få en effektiv ordning. Jag ber än en gång att få tacka för svaret, och jag hoppas, handelsministern, att vi ganska snart får fram förslag till ändringar så att vi kommer ifrån det byråkratiska krångel som i dag hindrar tullen att utöva en effektiv gränsbevakning.

Herr talman! Jag tycker för min del att interpellationssvaret är gediget. Det är ett långt och beskrivande aktstycke, som i sig självt kan vara till nytta. Handelsministern diskuterar gällande lagstiftning, skisserar olika alternativ till lösningar, hänvisar till regeringsformen, talar om att det måste vara en noggrann och ingående prövning samt talar om respekten för den personliga integriteten. Allt detta är givetvis mycket bra. Handelsministern är emellertid inte beredd att tala om hur erforderlig lagstiftning måste utformas. Detta kan jag acceptera, men vad jag däremot inte kan acceptera är att tidpunkten för lagändringen inte kan preciseras. Vi måste nämligen ha ett svar. Kommer det något förslag till lagändring så att vi här i kammaren kan ta ställning till en eventuell ny lag under vårriksdagen? Det är bråttom, ja, förtvivlat bråttom. Tulltjänstemännen har ju berövats ett av sina mest effektiva vapen i kampen för att stoppa inflödet av narkotika. De professionella narkotikasmugglarna har givetvis redan insett detta. Amatörerna har inte helt och fullt upptäckt de oanade möjligheter som står till buds för att införa narkotika i vårt land. Dessa påståenden vill jag göra med utgångspunkt från några siffror som jag fick sent i går kväll. De gäller antalet beslag av narkotika i Malmö och Helsingborg. Enligt min källa har antalet narkotikabeslag under mars sjunkit till ca hälften jämfört med tidigare, och de kvantiteter narkotika man tagit är små. Gissningsvis gäller det främst amatörer och litet godtrogna människor som smugglar för eget bruk och har narkotikan i sina kläder. Men efter hand som möjligheterna upptäcks så kommer dessa människor naturligtvis att använda andra metoder, liksom de professionella. Självfallet har även jag respekt för människors personliga integritet. Men när integriteten kommer på kollisionskurs med mänskligt lidande och elände tror jag att frågan om integriteten delvis måste vika. Människor som en kort stund exponeras nakna inser säkert att detta är något nödvändigt för att misstänkta narkotikasmugglare skall kunna undersökas effektivt. När det gäller polisens narkotikabekämpning föreslås det ju verkligt sofistikerade metoder, och de kommer att bli absolut nödvändiga. Integritetsaspekten får vika i den kamp som skoningslöst måste föras mot narkotikalangare. Jämfört med detta måste det, föreställer jag mig, vara mindre integritetskränkande att för en kort stund — om man är misstänkt — bli föremål för en ytlig kroppsbesiktning. Jag förutsätter att handelsministern har tagit del av tulltjänstemännens reaktion, upptäckt att deras motivation i arbetet sjunkit den senaste månaden — och inte minst upptäckt deras förtvivlan därför att de numera har svårt att fullgöra sin tjänst i kampen mot narkotikan som väller in i landet. Frångåendet av tidigare gällande praxis innebär ju att man nu måste koppla in åklagare även vid en ytlig kroppsbesiktning. Jag föreställer mig att det kan vara förenat med betydande svårigheter på åtskilliga av de många tullstationer som finns. Föreskriver åklagaren dessutom att det skall vara en läkare eller en sjukvårdsutbildad person som skall genomföra denna besiktning, så ökas naturligtvis svårigheterna än mer. De misstänkta måste under tiden övervakas, så att eventuell narkotika inte kastas bort eller göms undan. Till detta finns det verkligen inte någon personal beräknad. Den nu införda ordningen betyder förutom ökad byråkrati även en massa praktiska konsekvenser som är ganska svåra att överblicka. Jag har funderat litet över hur ärendet har behandlats av generaltullstyrelsen. Det är snart två år sedan JO gjorde sitt uttalande. Efter ett och ett halvt år — såvitt jag förstår — reagerade generaltullstyrelsen genom att skriva till regeringen och begära en viss lagändring. Ungefär samtidigt stod det att läsa i generaltullstyrelsens tidskrift att tullens dittillsvarande praxis skulle fortsätta att gälla. Ett halvt år senare meddelades plötsligt att det skulle kunna uppfattas som tjänstefel om man fortsatte med tidigare praxis. Lindrigt sagt måste väl personalen bli en aning förvirrad. Jag tackar handelsministern för svaret. Som jag sade inledningsvis tycker jag det är gediget, beskrivande och bra. Men det finns två frågor som är obesvarade. Hur kan det komma sig att man fortfarande inom regeringskansliet överväger generaltullstyrelsens förslag? Det är ju kris. Man kan inte i en krissituation sitta och överväga, utan man måste handla. Jag föreställer mig att det finns många jurister inom regeringskansliet som skulle kunna åstadkomma en lag, om man sade till dem: Detta är en krissituation, och ni måste se till att vi får fram ett lagförslag. Den andra frågan är avhängig av den första men är mycket väsentlig: Kommer regeringen eller handelsministern att framlägga något förslag under innevarande vårriksdag?

Herr talman! Också jag vill tacka handelministern för hans svar. Jag tycker att det är positivt, och det inger oss förhoppningar om att något skall ske. Vi hoppas, som sagt, även att det skall ske snart. Vi är alla nogsamt medvetna om att tullverket lever under knapphetens kalla stjärna, och beslutet i går ger oss ju en besvärande påminnelse om det. Men i det läget är det desto viktigare att vi ger tullen möjligheter att fungera och att antikverade lagrum inte skall behöva hindra dess verksamhet, som just nu är så angelägen. Vi känner till det stora inflödet av narkotika som förekommer, i synnerhet i Öresundsregionen, där problemen är stora. Att man skulle stoppa 5 90 av narkotikainflödet är bara en grov gissning, men vi kan lugnt utgå från att den åtgärder mot narkotikasmuggling åtgärder mot narkotikasmuggling procentandelen har sjunkit genom den av JO gjorda tolkningen av de båda lagrummen i varusmugglingslagen och i rättegångsbalken. Men jag vill inte på något sätt påstå att JO är boven i dramat, om jag nu vågar använda sådana ordidetta sammanhang. Han slutar nämligen sin skrivning med att uttala, att det enligt hans mening kan finnas anledning att ifrågasätta om den begränsning beträffande åtgärder för kontroll av besökande som ligger i att endast kroppsvisitation får ske är lämplig i dag, när det är stora svårigheter att hindra att narkotika insmugglas. Genom detta uttalande har handelsministern också fått stöd för en snabb åtgärd. Man behöver nog inte vara JO för att ha den här redovisade uppfattningen. Jag tror att en överväldigande majoritet i svenska folket är för att vi ger tulltjänstemännen möjlighet att fungera bättre. Min sagesman i Malmö är tullmästare Yngve Kahl, som har agerat föredömligt i dessa frågor. Han har en besvärande statistik för mars månad, som ju nyligen har gått till ända. Den visar att man under föregående månad gjort endast fem beslag. Under den tid då man tolkade varusmugglingslagen i mera liberal anda — jag skall inte upprepa vad det innebar — och hade möjlighet till okulärbesiktning av kroppen gjorde man däremot mellan sju och tio beslag i veckan, i synnerhet vid veckosluten. Man kan begripa att det nu har flödat in en mängd narkotika därför att kontrollen är så hänsynsfull och försiktig. Jag vill ta upp bara ett par frågor som har ett principiellt intresse. Det har nämnts mycket om integritetsfrågan, och visst är den viktig. Men den får faktiskt, som tidigare talare sagt, avvägas mot det väsentliga kravet att tulltjänstemännen får rimliga möjligheter att verka. Nu har de faktiskt trubbiga arbetsredskap. Man kan också väga integriteten för de inresande mot alla de mångas integritet — integriteten för dem som blir drabbade av den narkotika som nu kommer in därför att vi tar så stor hänsyn till trafikanterna. Dessa smugglare, dessa samhällets sabotörer, får ju inte rida på rättsmaskineriet. Det är ju inte till för deras verksamhets skull.

En annan fråga som jag vill ta upp är tulltjänstemännens arbetsmotivering. Det framhålls i ett aktstycke att de känner sitt arbete föga meningsfullt. De har trubbiga redskap att arbeta med, och den som har det förlorar snart intresset för jobbet. Kan man inte se resultatet av sin insats, sviker arbetsmotiveringen — och det är allvarligt. Denna brist på arbetsmotivering kom till uttryck i det desperata beslut som i januari fattades vid en bevakningskonferens i Malmö. Beslutet innebär att man tänker strunta i generaltullstyrelsens direktiv, till dess man från högre ort fått bättre definitioner på kroppsvisitering resp. kroppsbesiktning. Det skall inte behöva vara så, att en ambitiös myndighet för att fullgöra sina uppgifter måste avvika från lag och förordning. En tredje punkt som jag vill ta upp är den tilltagande smuggling som nu uppenbarligen sker. Det är klart att JO:s tolkning inte har gått dem spårlöst förbi som har intresse av att föra in narkotika i landet. Nu vädrar de morgonluft — de vet att smuggling är möjlig. Det är här brådskan kommer in. Det gäller verkligen att få till stånd snara åtgärder. När det gäller en reform som har ett sådant stöd i en stor folkmajoritet och det finns så få alternativ till nuvarande ordning, behöver inte reformen läggas ut på omfattande utredningar, utan det skulle kunna gå mycket snabbare. Herr talman! Det har sagts så mycket i detta ärende att jag nu sätter punkt.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga konstaterar att denna debatt i sig själv har varit till nytta. Det tror jag att den har varit på olika sätt. Bl. a. har det varit möjligt att här göra alldeles klart att en del uppgifter som har förekommit i pressen om de villkor och regler som nu gäller för tullen har varit fel. I en del sammanhang har det framställts så att en kroppsvisitation inte skulle vara tillåten enligt de nya reglerna. Jag hart.o.m. sett uppgifter i vissa tidningsartiklar om att tulltjänstemännen inte ens skulle få känna utanpå kläderna på folk när de letar efter narkotika som människorna eventuellt kan ha på sig. Detta är alltså helt fel, och det har klart framgått av det svar som jag har givit. Tullen har fortfarande möjligheter att genomföra vad som i lagstiftningen benämns kroppsvisitation. Dessutom har tullen möjlighet att genomföra kroppsbesiktning. Det som har inträffat är att JO i sitt uttalande har fastlagt att vissa förfaranden som tidigare ansetts vara kroppsvisitation i stället är att betrakta som kroppsbesiktning. Jag vill dock starkt understryka att tullen även enligt de regler som nu gäller har möjlighet att föranstalta om kroppsbesiktning. Förfarandet då är dock mera invecklat, eftersom man måste ta kontakt med en åklagare för att denne skall besluta om kroppsbesiktning. Anledningen till att jag så gärna vill understryka detta är inte att jag därmed vill säga att allt är bra med de regler, villkor och lagar som nu gäller. Det framgår klart av mitt svar att jag har en del sympatier åt det andra hållet. Anledningen till att jag vill framhålla att tullen fortfarande kan utföra kroppsvisitation och kroppsbesiktning är att vi alla här i riksdagen har intresse av att inte bidra till att sprida en bild av att det är lättare att tränga sig igenom en gräns än vad det faktiskt är. Herr talman! Rune Gustavsson uttalade en viss tveksamhet om huruvida JO:s uttalande om gränsdragning mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning, som gjordes mot bakgrund av förhållanden inom kriminalvården, skulle vara tillämpligt också för tullen. Den juridiska sakkunskapen säger mig att det är så, att det är samma begrepp och samma definitioner i dessa bägge sammanhang. JO:s uttalande har alltså konsekvens också för tullförfarandena. åtgärder mot narkotikasmuggling Det har ställts en fråga till mig när en proposition kan komma. Svaret är att vi arbetar med att komma fram till vissa förslag. Vi prövar de alternativa möjligheter som antyds i mitt interpellationssvar. Och syftet är att göra detta så fort som möjligt. När jag säger ”så fort som möjligt”, herr talman, är det inte en sådan där politikerpratbubbla, utan vi bedriver detta arbete med mycket stor energi. Vi har inte heller tänkt oss — som man möjligen kunde ana att någon av interpellanterna menade — att om några månader tillsätta omfattande utredningar m.m. som skulle göra att detta drog ut på tiden några år framöver. Det är inte tanken, utan tanken är att vi med hjälp av den expertis och den sakkunskap som finns samlad inom handelsoch justitiedepartementen, polis och tull skall försöka komma fram till någonting som är en rimlig avvägning mellan de olika intressen som finns. Det är nämligen fråga om en avvägning mellan olika intressen. Det har faktiskt framgått även av interpellanternas inlägg här. Ni har liksom jag fäst uppmärksamheten på att det finns integritetshänsyn att ta. Jag har både i går och i dag med stort intresse lyssnat på hur talesmän för olika riksdagspartier har yttrat sig om denna gränsdragning. Om ett sådant lagförslag skall läggas fram är det ju utomordentligt betydelsefullt att det görs en riktig avvägning mellan dessa ytterst viktiga intressen. Jag har alltså lyssnat uppmärksamt, men jag vill ändå säga att jag fäster stort avseende vid dessa integritetshänsyn när jag funderar vidare på detta. Det görs överallt i samhället avvägningar som är mycket besvärliga, vare sig det gäller terroristbekämpning eller kamp mot skattefusk och allt vad det är. Vi har hela tiden — litet schablonmässigt uttryckt — att undvika att hamna i en polisstat, bara för att vi har vissa förfaranden som är utomordentligt motbjudande. Jag kommer också att ta hänsyn till integritetsintressena eftersom de omnämns i regeringsformen, där alltså begreppet kroppsvisitation — kroppsundersökning — tas upp. Jag vill klart göra den deklarationen, därför att man får inte, inför ett ytterst välmotiverat tryck när uppmärksamheten riktas mot en typ av problem, genast låta sig bli så intresserad av just denna sida av saken att man tappar andra betydelsefulla hänsyn. Jag tror inte att någon av interpellanterna har tappat dessa andra hänsyn, även om någon av er, om jag hörde rätt, tycktes mena att t.o.m. när det gällde mycket ingående kroppsundersökningar skulle man inte vara så byråkratisk att man lät läkare eller sjukvårdspersonal utföra dem, utan det skulle tulltjänstemän kunna göra. Jag tycker att det är att gå alldeles för långt. Om ni litet närmare begrundar innebörden av långtgående inre kroppsbesiktningar, tror jag att ni också kommer till slutsatsen att det finns en hel del medicinska skäl för att integriteten fordrar att detta skall göras av personal som är särskilt utbildad för att syssla med det. Det är alltså min avsikt att försöka lägga fram en proposition till denna vårriksdag. I vad mån den kan läggas fram i sådan tid att den också hinner behandlas av riksdagen under våren vill jag inte nu uttala mig om. Det är nämligen viktigt att detta arbete bedrivs med noggrannhet och eftertanke i samband med de olika avvägningar som måste göras. Vi vill ha ett lagförslag, herr talman, som inte leder till att det mycket snart efteråt blir protester från helt nya håll, vilket skulle kunna leda till att man måste göra andra avvägningar, vilket på lång sikt kunde komma att försvåra tullens möjligheter att verka. Mårten Werner oroade sig över att smugglarna nu skulle kunna vädra morgonluft. Jag vill då säga att om jag kommer ihåg min Hamlet rätt, vädrade vålnaden där morgonluft i den bemärkelsen att han när det dagades var tvungen att försvinna. Om man använder det här uttrycket på det av Shakespeare tänkta sättet, så hoppas också jag att smugglarna nu vädrar morgonluft.

Herr talman! Jag måste säga att jag faktiskt blev något konfunderad över handelsministerns senaste inlägg. Det utformades till ett försvarstal för integriteten, och jag tycker att handelsministern helt förringar smugglingsproblemet, när han säger att vi får se upp, så att det inte blir en polisstat. Men, herr handelsminister, vi får se upp, så att inte narkotikamaffian tar över ledningen när det gäller de här frågorna. Den är på god väg, och då måste vi vidta sådana åtgärder att vi kan stävja det. Det sägs ofta att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Handelsministern har ett stort ansvar för ett viktigt område, nämligen tullens verksamhet, och den blir en svag länk, om den inte får arbeta med de instrument som behövs. När det gäller JO:s uttalande, som kommit att tolkas på olika sätt, har vi ju här ett exempel på hur en myndighet eller ett samhällsorgan vidtar en åtgärd som försvårar en annan myndighets arbete. Det visar att det finns en brist på samordning mellan olika myndigheter. Jag tycker att handelsministern borde ha reagerat snabbare på detta, eftersom det är fråga om handelsministerns viktigaste område. Det är ju ändock så — det hoppas jag att handelsministern och handelsdepartementet har kunnat kontrollera genom kontakter med dem som arbetar med detta vid de olika gränsstationerna — att efter det att besked kom från generaltullstyrelsen, så har antalet beslag minskat. Tullpersonalen har inte kunnat arbeta på rätt sätt, och det har blivit ett byråkratiskt krångel. Tullen har, som handelsministern säger i svaret, alltjämt möjlighet att utföra kroppsbesiktning, men man har dock detta byråkratiska krångel. Jag har väldigt svårt att tro att handelsministern, med den syn han har på de här frågorna, kan acceptera denna byråkrati.
Herr talman! Jag blev inte konfunderad över handelsministerns svar. I stället noterade jag med tillfredsställelse att man avser att lägga fram ett förslag under innevarande vårriksdag. Samtidigt vill jag säga att jag skulle bli ytterst besviken, t.o.m. irriterad, om detta inte sker. När det gäller utredning vill jag klart säga ifrån att jag inte vill ha någon sådan. Jag skulle t.o.m. vilja säga: För Guds skull tillsätt ingen utredning i åtgärder mot narkotikasmuggling åtgärder mot narkotikasmuggling det här fallet. Det är nämligen en kris, en kris under vilken människor förstörs och t.o.m. dödas. Då skall man inte ha någon utredning utan en krisgrupp. Då bör man samla ihop allt det kompetenta folk som finns i regeringskansliet och ge direktiv och se till att det kommer fram ett förslag. Faktum är att det har förflutit ganska lång tid sedan JO gjorde sitt uttalande — ungefär två år. Det är ett halvt år sedan generaltullstyrelsen skrev till regeringen och begärde ändringar i lagen. Så det är verkligen dags att se till att någonting händer. Och skulle jag få uttrycka ett önskemål tycker jag att det borde bli en återgång till tidigare gällande praxis inom tullen. Då skall vi alltså skilja på kroppsbesiktningen och den ytliga kroppsbesiktningen som har använts inom tullen, dvs. detta att människor får exponera sig nakna men att de inte vidrörs. Att undersöka kroppens håligheter och liknande är naturligtvis en uppgift för läkarutbildad personal och inte för tullens tjänstemän. Jag hoppas alltså att lagförslaget kommer.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att handelsministern, liksom de tre interpellanterna, till fullo begriper narkotikaproblemet i vårt land. Några ord till min vän Rune Gustavsson: Det är måhända lättare att föreslå djärva grepp, när man själv slipper att vara minister. Jag tycker inte att vi skall ifrågasätta varandras ambition på detta område. Sedan skall det väl också för allmänheten göras klart inte bara att det finns möjligheter till en mycket ingående kroppsbesiktning utan även att denna besiktning är så pass omständlig att den inte kan komma i fråga så värst ofta. När det gäller integriteten är det klart att man måste slå vakt om den. Självfallet skall man inte göra något allmänt avsteg från den principen, men det är det ju inte fråga om i det här fallet. Det gäller ju ett begränsat avsteg i en viss situation för en viss grupp funktionärer, som måste stoppa detta samhällsonda. Här tycker jag nog att statsrådet har god ledning av de synpunkter som har kommit från tulltjänstemannahåll. Det rör sig om personer som står mitt uppe i arbetet och vet hur problemen skall tacklas. När det talas om integritet, herr handelsminister, kan det också bli fråga om hyckleri. Jag vill inte bli missförstådd. Som jag sade nyss är det inte meningen att våra grövsta brottslingar skall kunna krypa bakom en sådan fin princip som principen om integritet. Men se litet praktiskt på saken! Ett hundratal meter bortom tullhuset i Malmö badar om någon månad män och kvinnor nästan nakna, om man bortser från en liten bikini. Ingen tycker längre att det är besvärande, men kommer man in i tullhuset, skulle det genast vara så kränkande att där behöva klä av sig något för att vi skall kunna klara av den här uppgiften. Jag tror att det här är fråga om en väldigt stor uppslutning. Vi måste göra denna uppoffring, om det nu är en sådan. Är man en oförvitlig människa, kan det inte vara någon skam att bli underkastad en sådan utvidgad kroppsvisitering. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att alla medborgare bjuder till. Vi kan inte delegera våra svåra samhällsproblem till olika myndigheter. Vi Nr 111 löser aldrig problemen, om inte medborgarna själva är beredda att ställa upp. Fredagen den Det gäller alla de svåra samhällsproblemen — narkotika, alkoholism, 3 april 1981 prostitution osv. Vi kan inte delegera de här frågorna. Vi måste bjuda till själva. Här har varje medborgare en uppgift att villigt ställa sig bakom en sådan förändring i lag och förordning. pellationer Tövrigt är jag ganska tillfredsställd med svaret, även ur den synpunkten att statsrådet landar på det förslag som jag framförde, nämligen att man skulle ge tullpersonalen speciell rätt att utföra yttre kontroll av kroppen utan att ge sådan rätt till andra kategorier. Jag är säker på att om JO hade gjort sin undersökning i Malmö och Helsingborg i stället för på kriminalvårdsområdet, hade han kanske ännu mer accentuerat framfört lämpligheten av en lagförändring. Handelsministern säger att det inger hopp när smugglarna vädrar morgonluft, och jag inväntar därför gryningen.

Herr talman! Rune Gustavsson har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits och vilka som planeras för att öka kunskapen om narkotikan och dess skadeverkningar hos dem som utbildas till lärare, förskollärare, socialarbetare, läkare och övrig vårdpersonal. Genom 1977 års högskolereform har det blivit högskolemyndigheternas uppgift att utforma det närmare innehållet i högskoleutbildningarna. Detta regleras i högskoleförordningens tredje kapitel. I korthet kan processen beskrivas på följande sätt. Riksdagen beslutar om inrättande av allmänna utbildningslinjer och anger därvid deras inriktning, längd och lokalisering. På grundval härav fastställer universitetsoch högskoleämbetet för varje allmän utbildningslinje en utbildningsplan, med bl.a. riktlinjer för det huvudsakliga innehållet i linjen. Därefter fastställer resp. linjenämnd en lokal plan samt en kursplan för linjen. I dessa anges utbildningsmoment m.m. som skall anordnas samt det närmare innehållet i kurserna. Utifrån den befogenhetsfördelning som kommit till uttryck genom högskolereformen anser jag det mindre lämpligt att riksdag och regering föreskriver att vissa särskilda moment skall ingå och behandlas i högskolans olika utbildningar. Enligt min uppfattning finns det också all anledning att ha det förtroendet för de lokala högskolemyndigheterna att vi kan utgå från att frågan om narkotika och dess skadeverkningar får det utrymme som är lämpligt och rimligt i varje särskild utbildning. För att exemplifiera på vilket sätt utbildningen om narkotika bedrivs, har jag inhämtat upplysningar från några högskoleenheter. Speciallärarlinjen vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm behandlar under momentet sociala-emotionella störningar bl.a. narkotika som en del av den negativa identitetsbildningen. Förutom egna lärarkrafter utnyttjar man professor Nils Bejerot samt personal och ungdomar från Hasselaoch Valstadkollektiven som föreläsare. Några studerande på linjen har givits möjlighet att förlägga del av sin praktikutbildning vid Valstadkollektivet utanför Västervik. Interner från Halloch Hågaanstalterna har också inbjudits och deltagit som föreläsare. Vid förskollärarlinjen i Kalmar behandlas narkotika såväl i pedagogikoch metodikutbildningen som i ämnet samhällskunskap. I kursen barn-familjinstitution-samhälle behandlas situationen såväl för barn i missbrukarfamilj som för barn som själva är missbrukare. Även här har Hasselakollektivet medverkat i utbildningen. I utbildningen för fritidspedagoger och klasslärare i Gävle anordnas årligen projektstudier om sniffning, alkohol, narkotika och tobak . I undervisningen medverkar inbjudna föreläsare från t.ex. polisen. Besök har avlagts vid Hasselakollektivet. Narkotika behandlas även i den mer ämnesinriktade utbildningen t.ex. i biologi. Samverkan äger rum med friskvårdslinjen vid högskolan. På samtliga orter där läkarlinjen finns förekommer undervisning om narkotika i flera kurser. Givetvis behandlas narkotikan och dess skadeverkningar i t.ex. farmakologikursen. Merparten av den undervisning Rune Gustavsson efterfrågar behandlas i det teoretiska blocket under nionde terminen i den socialmedicinska kursen, där externa föreläsare av skilda slag medverkar. Vad gäller annan vårdutbildning vill jag exemplifiera med Grantorpsskolan i Huddinge, där man utbildar sjuksköterskor och annan vårdpersonal. I vårdutbildningen ingår moment som missbruksprocesser, utvecklingspsykologi, familjebehandling i teori och praktik. Utbildningen om beroendeframkallande medel är där oftast upplagd som temastudier. Vad gäller narkotika brukar aktuella föreläsare inbjudas. Så medverkar t.ex. föreläsare från polisen, de sociala myndigheterna och intresseföreningar regelbundet i undervisningen. Föreläsningar och studiebesök har också anordnats på berörda avdelningar vid Långbro sjukhus. Sammanfattningsvis vill jag understryka den väsentliga insats våra utbildande myndigheter kan göra för att ge bakgrund till och kunskap om narkotika och dess skadeverkningar. Den information jag under hand inhämtat tyder också på att de lokala utbildningsanordnarna behandlar denna fråga med den vikt den bör ha och tar sin del av allas vårt gemensamma ansvar för att minska och förhindra de svåra skadeverkningar narkotika framkallar.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag har framställt min interpellation för att få veta på vilket sätt våra utbildande myndigheter följer upp riksdagens beslut från 1978, då en enig riksdag på regeringens förslag fastslog att samhället inte kan acceptera någon form av narkotika som inte är medicinskt betingad. Helt naturligt är det då mycket viktigt att det på alla områden där människor utbildas — det må gälla utbildning av lärare, läkare, socialarbetare eller andra som sedan i sin yrkesverksamhet har att förmedla kunskaper — ges en grundlig undervisning om narkotikans problem, symtom osv. Jag är litet förvånad över utbildningsministerns svar, där han talar om 1977 års högskolereform, i vilken det blivit högskolemyndighetens uppgift att utforma det närmare innehållet i högskoleutbildningen. Med utgångspunkt från detta säger utbildningsministern: ”Utifrån den befogenhetsfördelning som kommit till uttryck genom högskolereformen anser jag det mindre lämpligt att riksdag och regering föreskriver att vissa särskilda moment skall ingå och behandlas i högskolans olika utbildningar. Enligt min uppfattning finns det också all anledning att ha det förtroendet för de lokala högskolemyndigheterna att vi kan utgå från att frågan om narkotika och dess skadeverkningar får det utrymme som är lämpligt och rimligt i varje särskild utbildning.” Jag tycker att utbildningsministern underskattar sin egen roll i det här uttalandet. Såvitt jag kan se utesluter inte detta att utbildningsministern har möjlighet att ge besked om vad riksdagen har beslutat, eftersom det är utbildningsministerns ansvarsområde. Det bör vara självklart att utbildningsministern och departementet, med utgångspunkt från riksdagsbeslutet och dess innehåll, ger klara besked på de olika områdena inom utbildningssektorn att man måste medverka till att riksdagsbeslutet följs upp över hela fältet. Sedan redovisar utbildningsministern vad som förekommer på flera olika områden, och det är väldigt positivt. Men tyvärr tror jag inte att vi har samma ljusa bild över hela fältet. Jag har fått viss information, som inte är lika positiv som det exempel utbildningsministern tar fram. Jag menar alltså att det alltjämt finns mycket att göra här. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om han är beredd att medverka tillatt UHÄ och även SÖ kan ordna fler fortbildningskurser om drogfrågorna för lärare. Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag delar naturligtvis helt utbildningsministerns slutsats om den väsentliga insats som våra utbildande myndigheter kan göra för att ge en bakgrund och ge kunskap om narkotikan och dess skadeverkningar. Det är därför vi måste gå vidare i vårt arbete. Om alla dessa personer som vi här talar om får verklig information och utbildning, blir det lättare för dem att arbeta på sina resp. områden och inte minst kunna i tid upptäcka symtom hos de ungdomar som drabbas.
Herr talman! I mitt svar redogjorde jag först för den faktiska beslutsfördelningen när det gäller högskoleundervisning. Men eftersom jag var säker på att Rune Gustavsson inte skulle vara nöjd med att bara få den redogörelsen, började vi på departementet ringa runt och fråga några av de aktuella högskolorna hur det förhöll sig med undervisningen om narkotika. Det visade sig att på alla de ställen som vi tog kontakt med hade man en enligt min mening bra och omfattande sådan undervisning. Vi fortsatte inte att ringa runt till alla de högskolor vi har i landet som utbildar de kategorier som Rune Gustavsson nämner. Jag tycker emellertid att stickproven visar att sådan undervisning förekommer. Jag har också givit uttryck för min personliga uppfattning, att detta är en mycket väsentlig undervisning, och jag tror att alla ansvariga utbildningsanordnare är överens om det. Vad slutligen gäller frågan om medel för fortbildningskurser har skolöverstyrelsen såvitt jag vet redan sådana kurser, och jag tror att också UHÄ har möjlighet att anordna sådana om man bedömer att det är nödvändigt. Men det kan vara lämpligt att vi ser över den saken också.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för hans kompletterande svar, att det finns möjligheter — jag tolkar det så — att anordna ytterligare kurser. Jag vet att sådana kurser genomförs, men jag tror att det behövs fler, eftersom vi vet att behovet av insatser är oerhört stort.

Herr talman! Sven Eric Åkerfeldt har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att efterkomma riksdagens beslut när det gäller möjligheterna att underlätta för arbetsföretagen att finansiera arkeologiska undersökningar. Hans Alsén har frågat mig hur och när jag avser att tillgodose riksdagens beslut om översyn av frågan om kostnadsansvaret för undersökningar m.m. av fornlämningar enligt 9 § fornminneslagen. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Frågan om kostnadsansvaret för de arkeologiska utgrävningar som ofta erfordras vid exploatering av mark med fornlämningar kom att aktualiseras för regeringen i ett skede då den nu bedrivna åtstramningspolitiken på det ekonomiska området tog sin början. Alltsedan våren 1979 har regeringen varit ytterst restriktiv med nya utredningar och särskilt sådana som kan bedömas medföra ökade åtaganden och kostnader för staten i framtiden. I detta läge har inom regeringskansliet prövats olika vägar att få till stånd den av riksdagen begärda översynen av kostnadsansvaret. De nuvarande reglerna innebär i princip att det är markexploatören som skall svara för utgrävningskostnaderna. Kostnaderna belastar huvudsakligen markägare, byggherrar och — i vissa fall — också de boende i de fastigheter som berörs. Med hänsyn till frågans anknytning till det bostadspolitiska området övervägs därför f. n. inom utbildningsoch bostadsdepartementen frågan om kostnadsansvaret för de arkeologiska undersökningarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Svaret är väl inte direkt överraskande, särskilt inte sett mot bakgrund av den motivering utbildningsministern ger för att regeringen ännu inte har vidtagit några åtgärder — alla känner vi ju till den besvärliga ekonomiska situationen. Denna fråga har varit aktuell under mycket lång tid, praktiskt taget under hela 1970-talet, och de konsekvenser detta har fått har blivit värre för varje år som gått. Redan 1965 års museioch utställningssakkunniga, den s.k. MUS 65, erkände att det här onekligen förelåg problem. Vid den allmänna avvägning man gjorde ansågs emellertid att de företag som då var berörda kunde bära dessa kostnader — kostnader som egentligen rör ett område som är av intresse för hela samhället — och motiveringen till detta var väl att det främst var fråga om bankbyggen, varuhusbyggen och liknande. Så länge problemet höll sig inom den kategorin företag, kan man ha en viss förståelse för det beslut riksdagen senast fattade. Men i dag är förhållandena annorlunda. Det har hänt en hel del under 1970-talet — jag vill först och främst peka på den ökade andelen saneringar och ombyggnader som vi nu har jämfört med den nyexploatering som vi hade under tidigare skeden. Detta har gjort att de här kostnaderna i stor utsträckning har kommit att aktualiseras i samband med bostadsbebyggelse, varigenom hyresgästerna blir de som till slut kommer att få bära dem. Reglerna om den s.k. bruksvärdeshyran enligt hyresförhandlingslagen kommer att medföra en höjning av hyresnivån i den mån företag som har bostäder tar på sig de här kostnaderna och det gäller allmännyttiga företag, vilket inte alls är ovanligt med den utveckling som vi nu kan iaktta. Detta innebär att kostnaderna kommer att öka och bli normgivande även för det privata hyreshusbeståndet. Därmed har vi åstadkommit att de privata hyresvärdarna till slut kommer att ta hem vinsten av den här utvecklingen. Det finns många exempel på stora kostnader. Jag skall emellertid inte belasta debatten med några exempel utan bara påpeka att det är en oroande utveckling att även allmännyttiga bostadsföretag, som har en hyressättning enligt självkostnadsprincipen, nu har kommit att drabbas av de här kostnaderna. Inte minst i min hemkommun Uppsala finns det i dag aktuella exempel härpå. I Uppsala oroar man sig mycket över de framtida möjligheterna att exploatera sådana tomter som det här är fråga om. Även om man har förståelse för att det statsfinansiella läget i dag är ett starkt argument mot genomförandet av kostnadskrävande reformer, kan man inte befria sig från tanken att det här rör sig om en stor kostnad som staten under alla omständigheter måste ta på sig, och det finns också en mycket stark opinion härför. Därför tycker jag att regeringen borde kunna ta i den här frågan med litet större kraft än vad den hittills har gjort. Jag begär inte att jag skall få ett otvetydigt svar, som går ut på att man skall göra en stor reform. Men nog tycker jag att det är rimligt att man åtminstone överväger vilka kostnaderna skulle bli och vilka vägar som kan tänkas vara framkomliga för att uppnå en lösning, låt vara en dellösning. I debatten har det väl framhållits att det allmänna inte behöver ha ett generellt kostnadsansvar. Man kan ju tänka sig avgifter, fondbildning m.m. för att i varje fall i någon mån komma till rätta med det här problemet. Man frågar sig också om det kan tänkas en differentiering av den undersökningsskyldighet som nu åvilar byggföretag. Beträffande gamla tomter i stadskärnorna, som ju är de mest aktuella och kostnadskrävande tomterna, kunde det beredas vissa lättnader när det gäller kostnadsanvaret, medan man i exempelvis nyexploateringsområden, där man ju i regel har alternativ och kan placera ett byggnadsföretag på annat ställe, om det skulle visa sig att de arkeologiska utgrävningarna blir för dyra, skulle kunna tänka sig att kostnadsansvaret är detsamma som nu. Enligt min mening bör det rimligtvis finnas en möjlighet att för någorlunda överkomliga kostnader undanröja de värsta olägenheterna till följd av de här problemen. Vi skall vara på det klara med, att så länge ingenting görs, väntar en rad byggföretag på initiativ med anledning av riksdagsbeslutet, innan man sätter i gång projekt där det befaras bli stora arkeologiska kostnader. Av den situationen är ingen betjänt. Därför skulle jag vilja fråga utbildningsministern: Kan det tänkas att man gör en mindre ambitiös utredning eller en kartläggning av de nämnda konsekvenserna, så att vi kan få en delreform eller åtminstone en ändring av praxis när det gäller de särskilda skäl som det talas om i 9§ fornminneslagen för att kunna understödja sådana här projekt?

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för att han svarat på min fråga, och jag vill också vara generös och tacka min bänkgranne Sven Eric Åkerfeldt för att han genom sin interpellation, framställd några dagar efter det att min fråga lämnades, ”förmerat” den här debatten till en interpellationsdebatt. Bakom det av mig i frågan åberopade riksdagsbeslutet, grundat på kulturutskottets betänkande 1979 79 års riksmöte — under den allmänna motionstiden — som dessa motioner väcktes. Jag skall faktiskt be att till protokollet få nämna dem. Det är motion 202 , 297 , 298 , 438 , 1305 , 1853 , 1868 och 1869 . Det har alltså gått drygt två år sedan dessa motioner lämnades. Det är ingen överdrift att påstå att de problem man pekade på i motionerna knappast har blivit mindre sedan dess. Inflationen är något ont som drabbar praktiskt taget allt i samhället, inte minst frågor som har med detta spörsmål att göra. Jag tycker att det, för att klart nyansera denna fråga, kan vara värdefullt att citera ur kulturutskottets betänkande 1979/80:12, och jag ber att få göra det. ”Utskottet och riksdagen har tidigare avvisat förslag om översyn av reglerna om kostnadsansvaret. Utskottet har emellertid därvid också gjort uttalanden som präglas av förståelse för att markexploatörerna kan uppfatta reglerna som mer än skäligt betungande. Samtidigt har utskottet framhållit betydelsen av att riksantikvarieämbetets anslag avvägs med tanke på den undantagsbestämmelse i 9 § enligt vilken ett byggnadsföretag kan befrias från kostnadsansvaret enligt huvudregeln i samma paragraf. Tillämpningen av huvudregeln om kostnadsansvaret ger uppenbarligen mycket olika resultat i olika fall. Ibland är det inte fråga om någon allvarligare ekonomisk belastning och inte heller om några negativa effekter i Övrigt, exempelvis en försening av byggföretaget. I andra fall är det fråga om höga kostnader både i absoluta tal och i förhållande till hela kostnaden för arbetsföretaget. Utskottet anser att det finns anledning att se över möjligheterna att underlätta för arbetsföretagen att finansiera de undersökningar och eventuella åtgärder i övrigt som det nu år fråga om. Utskottet har i ett tidigare sammanhang uttalat att det bakom de nuvarande reglerna ligger en medveten strävan att väga olika intressen mot varandra. Den översyn som utskottet nu förordat bör präglas av samma strävan.” Jag tycker detta är en ganska klarsynt och som sagt nyanserad redogörelse av utskottet som minst sagt borde ha kunnat resultera i några konkreta åtgärder från berört — eller kanske vi skall säga berörda — departements sida. Det har som sagt nu gått två år och ingenting har hänt, i varje fall ingenting som på något sätt kan återspeglas i riksdagens protokoll, såvida inte det utbildningsministern har att säga fortsättningsvis under debattens gång kan ge något konkret. Men jag har att hålla mig till det svar som har givits Sven Eric Åkerfeldt och mig. Ur det kan inget konkret över huvud taget tas fram. Där pekas det på att — det har Sven Eric Åkerfeldt också berört — de ekonomiska besvärligheterna har gjort att regeringen på detta område inte har tagit några initiativ i egentlig mening. Man pekar på att nya utredningar är man ytterst restriktiv med. Det har heller inte beställts någon utredning, om man med det menar en parlamentarisk sådan eller en av olika representanter sammansatt utredning, utan vad som har sagts — och som framgår av utskottets betänkande — är att det är fråga om en översyn, som man kallar det. Jag tycker att man från departementets sida kanske väl mycket blundar för verkligheten, den verklighet som existerar för människor iolika ansvarssammanhang ute i våra kommuner. Jag tycker man blundar en smula i detta sammanhang också. Det sägs nu visserligen i svaret från utbildningsministern: ”Med hänsyn till frågans anknytning till det bostadspolitiska området övervägs därför f. n. inom utbildningsoch bostadsdepartementen frågan om kostnadsansvaret för de arkeologiska undersökningarna.” Det förhållandet att frågan också berör bostadsdepartementet kan inte vara någon helt ny upptäckt. Detta borde man ha kunnat vara medveten om ganska omgående och rimligen ha åstadkommit något konkret. Är något sådant gjort, har det hittills undanhållits oss. Men utbildningsministern kommer förmodligen igen, och när han gör det, skulle jag gärna vilja ha svar på en av mina frågor, nämligen: När kan de här övervägandena leda till några resultat? Jag menar inte att det då skall bli fråga om mångmiljonbelastningar avstatsbudgeten, utan om någonting som visar att regeringen ser allvarligt på den här frågan, som ändå är en realitet och som förorsakar bekymmer ute i många kommuner. Det är, som jag sade inledningsvis, så att ingenting har blivit bättre sedan motionen väcktes. Det är inte bara samhällsekonomin som är minst sagt ansträngd, utan svångremspolitiken — som kallas så med rätta — slår ju hårt åt alla håll. Och ränteläget är smått astronomiskt till sin höjd i dag — jag förmodar att i varje fall varje sann centerpartist kan känna det så, och jag gör det också. Det försvårar utan vidare — ja, det rent ut sagt omöjliggör på många håll — flertalet byggföretag. Den typ av byggföretag vi här diskuterar är självfallet speciellt känsliga. Det finns rapporter från kommuner-— eller, för att använda det i det här sammanhanget kanske mer relevanta begreppet städer — med stora bekymmer på det här området. Visby, Sigtuna, Arboga, Uppsala är sådana städer där detta är en realitet. I motionsfloden till riksmötet 1978/79 som jag berättade om fanns en hel del synpunkter som, oavsett motionärernas partipolitiska utgångspunkt, enstämmigt pekade på samma problem. Jag skall be att till slut få citera ur några av motionerna. Låt mig börja med motion 202. Det är en centerpartistisk motion, och avslutningen låter så här: ”Om samhället har behov av mera omfattande arkeologiska undersökningar måste dessa också kunna finansieras av samhället. Fornminneslagens regler bör ändras i enlighet härmed.” Sedan, i motion 297, också centerpartistisk, sägs följande: ”Det riktiga bör således vara att staten svarar för åtminstone huvudparten av kostnaderna, eftersom det är ett riksintresse som skall tillgodoses. Detta förutsätter ändring av gällande lagbestämmelser.” Och i motionen 298 från folkpartiet sägs följande: ”Resultatet av de arkeologiska undersökningarna måste anses vara av riksintresse. Nuvarande lagstiftning bör därför ändras så att kostnaderna för den påtvingade arkeologiska undersökningen inte belastar kommun eller enskild.” Så till den socialdemokratiska motion som fått numret 438.

Skall det vara möjligt, måste det självfallet finnas ett underlag för ett sådant ställningstagande. När kommer detta att redovisas, herr utbildningsminister?

Jag kunde inte få regeringens stöd för att göra detta, därför att det precis i det sammanhanget våren 1980 utfärdades allmänna direktiv om att egentligen inga nya statliga utredningar skulle tillsättas som väntades medföra ökade åtaganden från statens sida. Därför råkade just det här förslaget ut för detta totalstopp. Vi har naturligtvis arbetat vidare med frågan på andra vägar. Riksantikvarieämbetet håller på att undersöka metoder som möjliggör byggande utan utgrävningar. Det vore ett sätt att åtminstone i vissa sammanhang undgå kostnadsproblemet. De metoderna avser speciellt pålning som inte skadar de underliggande kulturlagren, lätt byggnation utan grundgrävning eller en byggnation på befintlig grund. Samtidigt har vi haft överläggningar med bostadsdepartementet och med riksantikvarieämbetet för att se vad vi i detta läge — då vi inte kan tillsätta en större utredning — kan göra. Självfallet vill vi då väga in frågan om det kostnadsansvar som staten kan ta — kanske genom både bostadsoch utbildningsdepartementen. Det är inte särskilt lätt att pröva den här frågan i ett läge då vi vet att vi inte har tillgång till några nya pengar, utan allt måste finansieras genom omprioriteringar. Men jag delar Hans Alséns och Sven Eric Åkerfeldts uppfattning att detta är en utomordentligt angelägen sak. Annars skulle vi inte ha arbetat så pass mycket som vi gjort på departementet med denna fråga.
Herr talman! Det är väldigt intressant att höra att man inte legat alldeles stilla under de här åren utan har gjort överväganden. Nu besannades vad jag förmodade i mitt första inlägg, nämligen att det är kostnaderna och de allmänna direktiven som har begränsat det hela. I en sådan situation får man tänka sig andra vägar. Utbildningsministern nämnde själv omprioriteringar, en åtgärd som jag varmt skulle vilja rekommendera. När det gäller kostnaderna kan man tänka sig att inom bostadsfinansieringens ram göra vissa lättnader. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om man övervägt att som en delreform tänka sig att få dessa kostnader att ingå i låneunderlaget för bostäder och lokaler. Till sist vill jag peka på en effekt som kan bli följden av att man ingenting gör i det här fallet. Vi kan få samma effekt som den som leder till skattesmitning, nämligen att man upptäcker fynd av:olika dignitet men underlåter att anmäla dem därför att man känner till konsekvenserna, dvs. att man själv får stå för allting. Det skulle i detta avseende underlätta betydligt om vederbörande byggnadsföretag visste att man har möjlighet att få hjälp med utgrävningen.
Herr talman! Det här i sig litet lustiga citatet som utbildningsministern bestod oss med rymmer en väldigt könsdiskriminerande tendens. Jag hoppas att utbildningsministern är medveten om det. Jag skulle vara försiktig med att sprida denna historia om jag vore i utbildningsministerns kläder. Det förutsätts tydligen att det alltid är mamma som skall grädda pannkakor. Jag tycker att vi har anledning att ändra på det. Kopplat till det här ärendet är det tydligen budgetministern som skall bestämma allt. Jag anser att det vore önskvärt att regeringen, även om detta ytterst är en ekonomisk fråga, skapar ett underlag som gör det möjligt för riksdagen att få del av dessa överväganden. Det är viktigt att de svårigheter som finns redovisas i sammanhanget. Att det inte skall göras utredningar som leder till nya kostnader är i sig en riktlinje som det är viktigt att man håller på. Men det hindrar ju inte att man arbetar med frågorna i departementet. Det har tydligen skett i större utsträckning än vad som framgår av interpellationsoch frågesvaret. Det finns här tydligen något av den vita tvättbjörnen, som arbetar om nätterna när den inte syns. Vi hoppas då att detta arbete skall komma fram. Jag tycker att det är ganska rimligt att riksdagen får del av dessa överväganden och att de leder till åtgärder i former som kan vara acceptabla ur skilda kostnadsbärares synpunkt. Vi kommer inte ifrån att detta är samhällsekonomiska kostnader, som i en eller annan form ändå måste uppstå. Det är inte rimligt att dessa kostnader i varje läge bestrids av ett fåtal hyresgäster som kan bli aktuella i de projekt som vi nu diskuterar. Jag förutsätter att man — jag tycker mig ha kunnat utläsa det av utbildningsministerns svar och av hans inlägg i debatten — avser att redovisa denna fråga i någon form som kan göra det möjligt för riksdagen att ta del av resultaten.
Herr talman! Man skall aldrig berätta någon historia i kammaren, för alltid är det någon som missförstår poängen. Men det är en sak för sig. Alla de argument som Sven Eric Åkerfeldt och Hans Alsén har framfört har jag, enligt min mening, framfört mer utförligt och väl så intelligent som de två frågeställarna, men det har ändå inte hjälpt. Självfallet skall vi återkomma till frågan och även redovisa för riksdagen vad resonemangen = Nr 112 kan leda till. Jag kan bara säga att jag delar uppfattningen att vi i längden inte Måndagen den bara kan avvisa frågan därför att staten inte kan ikläda sig nya åtaganden. De april 1981 faktiska problemen existerar ju, och till sist måste någon bära kostnaderna. Enligt min mening bör riksdagen inom en inte alltför avlägsen framtid få Om ändrade regmöjlighet att ta ställning till efter vilka principer det skall kunna ske.
Herr talman! Utbildningsministern och vi som ställt frågan har tydligen samma inriktning. Vi beklagar självfallet samtliga att regeringen i övrigt icke är mottaglig för intelligenta argument. Vi får kanske hitta andra framöver för att föra denna sak vidare. Men t. v. hoppas vi på utbildningsministern och hans kollega i bostadsdepartementet. Vi tror att det finns vissa möjligheter den vägen.
Herr talman! En positiv effekt har vi alla fall nått med den här interpellationsoch frågedebatten, och det är att vi kunnat konstatera att även utbildningsministern är mycket positiv till denna fråga. Det var ett av syftena. Vi kanske kan förvänta oss att det kommer något förslag framöver. Det blir i så fall ett förslag som kommer att behandlas med all den positiva opinionsyttring som vi här är mäktiga. Jag vill avslutningsvis önska utbildningsministern välkommen med ett sådant förslag i kammaren.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig, mot bakgrund av den praxis som f. n. gäller vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för egna företagare, om jag är beredd att bidra till att lagen om allmän försäkring skyndsamt ändras, så att den förväntade arbetsinkomsten för egenföretagare även registreras som sjukpenninggrundande inkomst. Försäkringskassan fastställer en försäkrads sjukpenninggrundande inkomst på grundval av uppgifter om hans eller hennes förväntade inkomst ett år framåt. Uppgifterna om den beräknade inkomsten får kassan av den försäkrade själv, av den försäkrades arbetsgivare eller genom andra för kassan kända förhållanden, t.ex. pensionsgrundande inkomst eller taxerad inkomst. I detta sammanhang görs viss skillnad mellan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete än anställning. Den senare inkomsten, som avser arbete för egen räkning, får enligt bestämmelserna i lagen om allmän försäkring inte beräknas till högre belopp än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning. Det innebär alltså att den sjukpenninggrundande inkomsten för en egenföretagare normalt inte bör 13 överstiga den inkomst som en anställd med samma arbetsuppgifter har. Denna princip när det gäller att beräkna sjukpenningen för egenföretagare har funnits lång tid före nuvarande lagstiftning. Den bakomliggande principen är att sjukpenning endast skall kompensera inkomst av egen arbetsinsats. En egenföretagares inkomster kan i många fall innehålla andra rörelseanknutna avkastningar, som inte är beroende av hans arbetsinsats och som därför inte skall läggas till grund för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Den nuvarande bestämmelsen i lagen om allmän försäkring som jag här beskrivit skall således inte påverka den allmänna regeln om att sjukpenning skall grundas på inkomst av arbete. Avgörande är årsinkomsten av eget arbete med bortseende från rörelseanknutna avkastningar o. d. Tidigare bestämdes en egenföretagares sjukförsäkringsavgift med ledning av den inkomst för vilken han faktiskt var försäkrad. Reglerna härom ändrades emellertid så att egenföretagaren fr.o.m. inkomståret 1975 betalar sjukförsäkringsavgift på grundval av taxeringen och oberoende av den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten. Detta förhållande har medverkat till att frågan särskilt uppmärksammats under senare år. I direktiven för sjukpenningkommittén ingår uppgiften att se över såväl reglerna för egna företagares sjukpenningförsäkring som avgiftsreglerna, varvid även de av interpellanten diskuterade frågorna kommer att behandlas. Jag är inte beredd att föregripa kommitténs arbete i dessa frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Svaret består av en genomgång av redan kända fakta hur försäkringskassan fastställer en försäkrads sjukpenninggrundande inkomst. Socialministern redovisar att det i detta sammanhang görs viss skillnad mellan inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete än anställning, dvs. egna företagares inkomster. Det är precis detta som min fråga gäller — nämligen det för egenföretagarna otroligt diskriminerande förhållandet att den sjukpenninggrundande inkomsten skall baseras på skälig avlöning för liknande arbete som utförs av anställd. Då vill jag fråga: Vad är skälig ersättning? Är det samma ersättning som anställda med 40 timmars arbetsvecka har? Anställda som jobbar mycket extra får ju också — helt naturligt — högre sjukpenninggrundande inkomst än den som bara konsekvent jobbar 40 timmar per vecka. Men om han är egenföretagare får han inte ersättning för de här extra arbetsinsatserna, ifall han skulle bli sjuk. Får jag då fråga socialministern: Är det inte just denna extra arbetsinsats som vi skall premiera? Under de senaste veckorna har flera av socialministerns regeringskolleger här i riksdagen sagt att vi har ett för litet nyföretagande i vårt land och att nyföretagandet måste stimuleras. Kan man säga att det är stimulerande av nyföretagandet, när man ser hur reglerna för sjukförsäkringen tillämpas? Ta som exempel en lantbrukare, en enbilsåkeriägare, en företagare i hantverks branschen. Vilken stimulans ges dem till en extra arbetsinsats? Skulle de bli sjuka upptäcker de att deras extra arbetsinsats inte har något värde utan i stället blir en belastning. Vi kan exempelvis se på en yrkeskategori. Åkerinäringen i vårt land består till 85 20 av enmansföretagare. Detta är alltså en bransch där det finns ovanligt många egenföretagare i förhållande till det totala antalet anställda inom branschen. Men för alla dessa egenföretagare blir det Transportarbetareförbundet som i princip bestämmer vilken sjukpenninggrundande inkomst som egenföretagaren skall få. Om medelinkomsten för personer anslutna till Transportarbetareförbundet är 75 000 kr. per år, så blir också egenföretagarens sjukpenninggrundande inkomst 75 000 kr., oavsett om någon av dessa företagare har en taxerad beskattningsbar inkomst på 100 000 kr. Men statsmakterna skäms inte ett dugg för att ta ut sociala avgifter grundade på 100 000-kronorsinkomsten. Med vanlig rättspraxis som utgångspunkt borde ett dylikt förfaringssätt kallas för stöld. Den lägre inkomsten borde i vissa fall berättiga till bostadsbidrag. Men då gäller naturligtvis den högre inkomsten, den taxerade. Var finns logiken i detta? Även om Transportarbetareförbundet uppger att medelinkomsten är 75 000 kr. för dem som är anslutna till förbundet, så är naturligtvis den som är anställd och tjänar 100000 kr. berättigad till sjukpenning grundad på 100 000-kronorsinkomsten. Ingen löntagare accepterar något annat och skall självfallet inte göra det heller. I sitt svar säger socialministern följande: ”Denna princip när det gäller att beräkna sjukpenningen för egenföretagare har funnits lång tid före nuvarande lagstiftning.” Jag tycker det är närmast genant för statsrådet att använda sig av ett sådant försvar. Det påminner om första klass i småskolan, där Kalle i och för sig erkänner för läraren att han har kastat sten, men säger att det har Pelle också gjort. Därför att en tidigare socialdemokratisk regering förde en diskriminerande politik gentemot egenföretagarna, så är det inte nödvändigt att en borgerlig regering fortsätter med samma diskriminering och därtill använder ett försvar som det här åberopade. Svagt, säger jag, för att vara hovsam. Som jag inledningsvis påpekade är socialministerns svar på min interpellation inte något svar utan en redovisning av gällande bestämmelser. Det avslutas med sex rader om att i sjukpenningkommitténs direktiv ingår uppgiften att se över gällande regler för egenföretagarnas sjukpenningförmåner. Socialministern säger sig sålunda inte vara beredd till ett ställningstagande som föregriper utredningen. Jag är medveten om den praxis som gäller i riksdagen, att man inte föregriper sittande utredningar. Men detta är en situation där man kan fundera över om inte ansvarigt statsråd borde ingripa — av flera skäl, bl.a. att sjukpenningkommittén har arbetat ganska länge. Enligt vad som har framskymtat i pressen är sjukpenningkommittén djupt oense om hur förslagen skall se ut. Det är därför jag har tagit upp frågan nu — det hastar nämligen med ett avgörande. Som jag har sagt i min interpellation kanske det inte behövs så många parlamentariska utredningar för att rätta till djupgående orättvisor. Skall regeringens satsningar i andra sammanhang vad gäller nyföretagande lyckas, måste dessa djupa orättvisor snabbt rättas till. En klart uttalad positiv inställning från det ansvariga statsrådets sida skulle ge regeringen goodwill ute bland dem som nu blir orättvist behandlade och ge dem ett hopp om att deras sjukpenning skulle kunna rättas till. Jag återkommer till att svaret närmast är en uppräkning av vad som gäller. Jag vill sammanfattningsvis avsluta med att fråga socialministern: Delar socialministern uppfattningen att det sätt på vilket det nu avgörs hur stor sjukpenningen blir för en egenföretagare är djupt orättvist? Delar socialministern uppfattningen att nuvarande system inte stimulerar till nyföretagande, såsom regeringen hade hoppats skulle ske? Anser socialministern den ordningen vara bra, att ett fackförbund avgör sjukpenningens storlek för en grupp egenföretagare? När kan vi hoppas på ett förslag från socialministern vilket undanröjer nuvarande orättvisor?

Herr talman! Wiggo Komstedt säger sig vara medveten om den praxis som innebär att ett ansvarigt statsråd inte föregriper en sittande utredning. Därmed har han alltså själv svarat på en del av de frågor han har ställt. Därutöver vill jag tillägga att det förhållandet att denna fråga utreds grundar sig på att regeringen, som har givit direktiven, anser att de förhållanden som existerar inte är tillfredsställande — annars skulle frågan inte behöva utredas. Då skulle man ju veta hur man skall hantera frågan och skulle inte behöva ändra något. Man utreder ju inte en fråga om man anser att förhållandena är tillfredsställande. Det är naturligtvis svårt att bedöma arbetsinkomsten för en egenföretagare utifrån de utgångspunkter som relaterades i mitt svar. Att jag i mitt svar beskrev det historiska skeendet beror på att jag tycker det är rätt viktigt att få detta till protokollet, för det ger en helhetsbild av vad som har legat bakom den situation vi har i dag. Jag vill därutöver säga att fast en utredning pågår i ärendet är det så att man inom sjukförsäkringens ram ägnar denna fråga uppmärksamhet. Praxis hade tidigare, som jag sade, utvecklats så att kassornas bedömning innebar en jämförelse med vad som ungefärligen motsvarade inkomsten för en anställd. Men på senare tid har man faktiskt försökt att tränga djupare in i de här problemen när det gäller de enskilda fallen, för att på så sätt kunna ta hänsyn till egenföretagares arbetsinsats som sträcker sig utöver normal arbetstid. Jag delar Wiggo Komstedts uppfattning, att egenföretagare inom olika yrkeskategorier i många fall har en mycket längre arbetstid än vad som kan anses vara en normal arbetstid. Svårigheten för kassorna har varit att bestämma hur stor del av inkomsten som är grundad på förvärvsarbete och vad som är att hänföra till andra intäkter. Jag tror att vi är eniga om, Wiggo Komstedt och jag, att sjukpenningen skall grunda sig på den faktiska arbetsinkomst man har. Det Nr 112 gäller alltså att kunna definiera hur stor denna arbetsinkomst är.

Själva utredningen får då komma med ytterligare klarlägganden av hur den här frågan skall skötas för framtiden. Jag är alltså enig med Wiggo Komstedt om att egenföretagarna gör ett ofta oegennyttigt arbete och att deras arbetstid inte sällan är mycket längre än många andras. Men det gäller i det här sammanhanget som i många andra att vi måste ha regler som är möjliga att tillämpa och som uppfattas såsom riktiga även av omvärlden. Därför arbetar sjukpenningkommittén med det här. Nu har kommitténs ledamöter varit strängt upptagna med att ta fram de förslag som regeringen beställt när det gäller arbetsgivarinträde och därmed sammanhängande frågor. Kommittén avlämnar sitt betänkande inom kort och kommer sedan att ta itu med frågor av den här karaktären, som jag nyss nämnde. Jag hoppas att kommittén skyndsamt skall kunna komma fram till resultat på området.

Herr talman! Bedömningarna på detta område, säger socialministern, är svåra att göra. Det finns naturligtvis olika sätt. Man kan ju göra beräkningen på föregående års inkomst. Det behöver inte vara bluffsiffror, när man vet hurstor föregående års inkomst varit och man kan förvänta att inkomsten för vederbörande blir ungefär densamma, med de generella påslag som även andra på arbetsmarknaden får. Det finns alltså vägar att gå. Socialministern talade om den sittande utredningen. Jag påpekade i mitt tidigare inlägg att man kanske med litet fantasi och sunt förnuft skulle kunna komma fram till någonting som är rättvist, utan att det behöver utredas. Vi har en förmåga här i landet, och framför allt kanske i riksdagen, att väcka förslag på punkter där vi är ense. Det tycks vi vara på denna punkt — vi anser att det här är en diskriminering. Men samtidigt har vi alltså en förmåga att vilja dra i väg frågorna till byråkratiska utredningar, som därtill sitter länge, kanske alltför länge — det finns avskräckande exempel. Medan detta sker får man alltså den effekt som jag ville påvisa, att man inte stimulerar egenföretagandet i vårt land. Vi vet ju att det blir besvärligheter på många olika områden, och situationen kompliceras av att om en egenföretagare blir sjuk har han inte den förmån som alla andra har. En anställd med 100 000 kr. i taxerad inkomst får ju räkna denna inkomst som sjukpenninggrundande och erhåller ersättning därefter, men är jag egenföretagare mäts ersättningen med utgångspunkt från inkomsten för anställda i samma bransch. Jag tog exemplet med egenföretagarna i åkeribranschen, eftersom de är en så stor bit egenföretagare. Att deras inkomst blir större beror oftast inte på 17 att de har mer betalt i timmen än den som är anställd som chaufför, utan det beror på att de lägger ned mycket av sin fritid på att sköta bilen, underhålla den och själva göra en hel del arbete — på ledig tid under lördagar, söndagar och kvällar. Detta är, tycker jag, någonting som skall premieras och inte bestraffas. Det kan vara en fördel många gånger att man har grejor som fungerar väl när man skall ut i trafiken, för att nu fortsätta med det aktuella exemplet. Det här anser jag är en inkomst av rörelsen totalt sett, och det ger alltså pengar som beskattas. Jag efterlyser fortfarande ett svar från socialministern när det gäller detta synsätt — hur man kan fortsätta att ta ut sociala avgifter på den taxerade beskattningsbara inkomsten men inte är beredd att ge någonting igen, om det skulle bli tal om ersättning från sjukförsäkringen. Utbildningsministern berättade en historia här och sade, att om alla andra vill men inte mamma, så blir det ingen pannkaka till middag. Jag efterlyser också en vilja från socialministerns sida. Kanske det ansvariga statsrådet skulle kunna påverka sina kolleger genom att uttala ea vilja som gäller inställningen i den här frågan. Jag menar alltså att ett stort antal extra timmars arbetsinsatser inte skall bestraffas. Om det skall ske en annorlunda bedömning så skall arbetet premieras. Och jag efterlyser fortfarande socialministerns egen syn på de här frågorna och hur snabbt ett förslag kan komma.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade i mitt tidigare inlägg: Fastän en utredning pågår har riksförsäkringsverkets ombudsenhet tagit tag i denna fråga för att utveckla en ny praxis, där man tar hänsyn till just de omständigheter som Wiggo Komstedt tar upp. Detta är väl ett svar så gott som något på frågan om huruvida man vidtar åtgärder skyndsamt eller ej. Detta arbete pågår alltså samtidigt som utredningen jobbar med den långsiktiga lösningen. Det är ett tecken på vilja att åstadkomma större rättvisa. Dessa förhållanden avspeglar också min personliga syn på frågan. Det är viktigt att vårt sjukförsäkringssystem uppfattas som så rättvist som möjligt, och då är det viktigt att hela arbetsinkomsten tas i beaktande.
Herr talman! Nu säger socialministern att arbetet skall ske skyndsamt. Då har jag en mycket kort, enkel fråga: När kan vi förvänta oss ett förslag från socialministern?

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att skyndsamt vidta för att göra det möjligt för lokbyggnadsavdelningen vid NOHAB i Trollhättan att leva vidare. NOHAB:s problem när det gäller loktillverkningen beror i första hand på att den svenska marknaden för diesellok är för liten och att företaget har problem att sälja sina produkter utomlands. Exporten av lok har inte utvecklats i enlighet med de planer som redovisades för bara något år sedan. SJ har sedan länge utan undantag beställt sina diesellok hos NOHAB och därmed också bidragit till att hålla verksamheten i gång. SJ måste dock göra sina beställningar på kommersiella grunder med hänsyn till de krav som staten har på verkets ekonomi och kan därför inte anpassa sina lokbeställningar till NOHAB:s krav på kontinuitet i dess produktion. Dessa förhållanden tillsammans med exportproblemen har medfört att NOHAB under vissa tider haft svårt att fullt utnyttja sin kapacitet när det gäller att bygga lok. Läget vid företaget har nu förbättrats genom en beställning från SJ på ombyggnad av äldre motorvagnar för 30 milj.kr. I enlighet med tidigare planer — jag understryker det — kommer SJ i sommar också att ta upp förhandlingar med NOHAB om en beställning av ytterligare 18 diesellok av typ T44 som SJ har option på. Om ett avtal träffas kommer loken att tillverkas för leverans under perioden januari 1983-januari 1984. Den här beställningen skulle alltså innebära att loktillverkningen kan fortsätta i ytterligare nästan tre år. På det sättet skulle företagsledningen vid NOHAB få nödvändig tid för att ytterligare bearbeta exportmarknaden. SJ avser också att i enlighet med sin tioåriga investeringsplan köpa fler diesellok efter den nu aktuella beställningen. Jag räknar med att NOHAB även då skall ha goda möjligheter att konkurrera om beställningarna.

Herr talman! Investeringsverksamheten vid SJ sköts numera så planlöst och improviserat att utöver skadorna på järnvägens egen ekonomi nu också svensk industri drabbas, som hittills har haft anledning att räkna med en kontinuitet i SJ:s planering för framtiden. Det finns många skrämmande exempel att anföra på det förfall som f. n. präglar SJ:s verksamhet. Underskott i miljardklassen har skapat oreda i ekonomin, och improviserade satsningar utan noggrann planläggning har lett till kaos i trafikföringen. Till detta finns det anledning att återkomma när riksdagen om några veckor skall diskutera järnvägspolitiken i dess helhet. Den fråga jag nu ställt om loktillverkningen vid NOHAB:s fabriker i Trollhättan illustrerar på ett nästan övertydligt sätt bristerna i SJ:s investeringsverksamhet. 19 En tidigare planerad beställning av diesellok har SJ inte längre pengar till. En kontinuerlig beställning av lok är bra för SJ och bra för industrin. Det har man tidigare år också varit helt överens om. NOHAB, som är den enda svenska tillverkaren av dieselelektriska lok, behöver kontinuitet i beställningarna för att kunna behålla kvalificerad personal och för att ha en grund för sin verksamhet i Sverige, från vilken man kan bygga vidare på satsningar för export. Beställningens uteblivande slår nu mycket hårt. Det innebär att företagets lokbyggnadsavdelning hotas —i varje fall till vissa delar — av nedläggning. Om en nedläggning sker skulle en viktig industriell kompetens försvinna, vilket skulle göra oss importberoende på ännu ett område, där vi borde ha förutsättningar att i stället exportera svenska produkter. Det är känt att det finns svårigheter på exportmarknaden f. n., inte bara för NOHAB utan också för andra. Men då är det ju så mycket viktigare att det svenska samhället hjälper till, framför allt när det gäller en verksamhet som det av mycket sunda ekonomiska skäl också är nödvändigt att upprätthålla i framtiden. Representanter för företaget har varit hos kommunikationsministern för åtskilliga månader sedan och pekat på de faror som hotade om beställningen uteblev. Men ingenting har skett. Den passiviteten hotar nu en del av svensk industri, som borde ha stora möjligheter att utvecklas. Men här ges alltså ännu ett exempel på regeringens handlingsförlamning, som leder till svåra problem för svensk industri och sysselsättning. Skyll inte på SJ! Det är regeringen som har ansvaret. Vidta åtgärder! Det här är inte ett större ekonomiskt problem än att det borde kunna rymmas inom den ram SJ har. Man säger att detta skall man ordna vid framtida beställningar. Det är bra att en sådan plan kommer. Jag vet också att det tidigare har varit planerat. Men problemet är ju att företaget i fråga svälter nu. Och att komma till en som är svältdöende och säga att ”du får käk om några år”, det är inte särskilt lyckat.

Herr talman! För varje sekund jag hör Bertil Zachrisson förstår jag mindre och mindre. Vem har sagt att SJ inte har pengar? Dessa 18 lok har SJ haft i sina planer sedan länge. De skall beställas, man har hela tiden avsett att beställa dem, och det finns pengar till dem. Vilka andra beställningar är det SJ inte har pengar till, herr Zachrisson? Nu skall herr Zachrisson strax här i talarstolen tala om detta. Det är alldeles riktigt att representanter för NOHAB var uppe på kommunikationsdepartementet för något år sedan och ville att SJ skulle göra extrabeställningar på lok. Jag frågade SJ. Nej, sade man, vi behöver f. n. inga fler diesellok. SJ behövde alltså inga fler diesellok då. Men de 18 lok som nu skall beställas ingår i planeringen sedan länge, det finns pengar avsatta i budgeten, i långtidsinvesteringen. Även om vi inte skall ta upp någon stor järnvägsdebatt nu, vill jag säga att SJ dessutom nu för första gången har fått möjlighet att bedöma sina investeringar fem år framåt i tiden genom det förslag som riksdagen skall ta ställning till om några veckor. Jag förstår därför inte vad herr Zachrisson menar. Under er tid, när ni sossar satt vid makten, lade man ner järnvägar. Järnvägen förföll och var impopulär. Nu är den populär. Nu åker människor tåg. Det är klart att detta har inneburit problem. Men den socialdemokratiska kritiken mot SJ faller på sin egen orimlighet. Det var under er tid järnvägen förföll. Att nu stå här och ta till brösttoner — och dessutom utan att kunna sakfrågan — tycker jag inte stärker herr Zachrissons ställning som ordförande i vårt trafikutskott.

Herr talman! Jag skall inte falla in i den litet grova ton som präglade herr Adelsohns anförande. Representanter för företaget har begärt företräde hos riksdagens trafikutskott och sagt att deras företag nu är hotat. De har varit hos kommunikationsministern och talat om för denne att om SJ inte vidhåller den beställning som SJ tidigare gjort, så att företaget får kontinuitet i sin tillverkning också under den närmaste tiden, kommer de att bli varslade om att lokavdelningen inte längre kan existera. Kvalificerad personal tvingas då lämna företaget och vårt land. Det är häpnadsväckande att kommunikationsministern inte har gjort sig bättre underrättad om förhållandena. Men det är ännu mera häpnadsväckande med tanke på att personalen, som nu nästan med andan i halsen kommit till trafikutskottet, då alltså sade att man hade varit hos kommunikationsministern och hade trott att denne skulle se till att denna utveckling skulle stoppas— men det har han inte gjort. Vilket värde har ett besked innebärande att det väl någon gång i framtiden kommer att vidtas åtgärder? Det är nu som man skall se till att NOHAB räddas. Det är viktigt att det sker nu, eftersom det är bättre att de anställda där får göra lok, något som de kan, än att herr Adelsohns kollega herr Wirtén skall behöva skaffa andra jobb åt dem i Trollhättan.

Herr talman! Ödmjukhet i tonen är ju herr Zachrissons bästa gren. Uttryck som ”handlingsförlamning”, ”oordning utan all like”, ”häpnadsväckande” och sådant räknas väl inte. Herr Zachrisson väljer dock själv sitt tonläge. Vad är det för beställning som SJ inte har vidhållit? Det är alldeles riktigt att NOHAB:s företagsledning uppvaktade med en begäran om extrabeställningar på lok som SJ inte behövde. Jag sade då att vi i vårt land inte har möjlighet att lägga ut dylika beställningar. Sådan ekonomi har inte statens järnvägar. Vad är det för beställning som SJ inte har vidhållit, herr Zachrisson?
Herr talman! Företrädare för företaget har för trafikutskottet uppgivit att en planerad beställning, som SJ hade avsett att lägga ut för att den kontinuitet som man under alla år hittills har stått för skulle kunna upprätthållas också under den närmaste tiden, har uteblivit. Nu säger herr Adelsohn att det skall hända något en gång i framtiden, men den brist i kontinuitet som har skapats genom ryckigheten i både regeringens sätt att sköta SJ:s ekonomi och SJ:s eget sätt att sköta sina investeringsbeställningar gör att företaget nu är hotat. Det tycks herr Adelsohn vara okunnig om.
Herr talman! Jag utmanar herr Zachrisson att redogöra för vilken beställning som har uteblivit, inte bara tala om den i allmänna ordalag. Vi låter laga 30 lok per år, precis som varit förutskickat. Dessutom behöver SJ, som jag också sade vid uppvaktningen, inga lok förrän 1983/84. Dessalok har hela tiden ingått i SJ:s planering, och man skall, som jag sagt i svaret, i sommar förhandla om dessa lok, som skall levereras 1983. Jag utmanar alltså herr Zachrisson, ordförande i trafikutskottet, att tala om vilken beställning det är som har uteblivit.
Herr talman! Herr Adelsohn vet precis lika väl som jag att man har haft kontinuerliga beställningar vid NOHAB under mycket lång tid. Dessa beställningar var också avsedda att fortsätta under de närmaste åren. SJ har nämligen kontinuerligt behov av att förnya sin uppsättning av diesellok. Det förhållandet att man tydligen skall ha 18 lok framöver visar att man har ett sådant behov. Man har dock helt plötsligt upphört med sina kontinuerliga beställningar under de aktuella åren. Anledningen till det är, enligt de uppgifter som företaget har fått av SJ, att SJ inte kan lägga ut några medel på detta just nu. Man har det så besvärligt med sina beställningar av vagnar och annat att man inte kan svara mot de enorma behov som trafiken skapar i övrigt. Anledningen härtill är att vagnoch lokparken är så nedgången. Det kan alltså finnas skäl för SJ att i detta läge använda de små medel, som man har fått, till andra ändamål. Men när detta drabbar NOHAB på det sättet att den normala kontinuiteten inte kan upprätthållas är det regeringens sak att se till att den bevaras, genom att man vidtar särskilda åtgärder.
Herr talman! Jag finner att herr Zachrisson inte kan redogöra för vilken beställning det är som utblivit. Den ordinarie beställningen skall göras i sommar. Herr Zachrisson anser alltså, efter att från de fackliga organisationerna ha fått uppgifter som de av ett eller annat skäl velat framföra till honom, att regeringen skulle — trots att SJ inte behövt några ytterligare lok — ha beordrat en extra loktillverkning vid NOHAB. Därmed har jag fått svar. SJ behövde dem inte och hade inte planerat för dem. Men på grund av uppgifter från facket till herr Zackrisson skulle SJ ha gått in och beställt lok som SJ inte behöver! Det är alltså vad herr Zackrisson menar! Det dröjde tills nu innan jag förstod det.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Adelsohn i något försök till advokatyr är fullständigt ointresserad av om det här företaget med sin lokbyggnadskompentens kan överleva eller inte. Det är också en intressant erfarenhet av den här diskussionen.
Herr talman! Jag har inte möjlighet att återge allt som sades vid uppvaktningen, men man sade bl.a. att man eventuellt hade ett antal internationella beställningar på gång. Om man inte fick dem kunde det uppstå problem. Sedan har jag inte hört av NOHAB på annat sätt än genom tillfälliga diskussioner här i kammaren med en riksdagsledamot. Det har inte kommit några larmrapporter, och nu har NOHAB beställning på reparationer av 30 lok, och i sommar skall vi diskutera den planerade beställningen av 18 lok. Herr Zachrisson har tagit ett uttalande från fackliga representanter till intäkt för en fråga till kammaren. Felet var bara att herr Zachrisson inte hade något på fötterna. Då gäller det att framställa mig som handlingsförlamad och ointresserad av att företag överlever och ta till alla de kraftord som är så fruktansvärt vanliga i riksdagen, där vi aldrig kan behandla varandra som hyggligt folk utan måste komma åt varandra politiskt. Det är det herr Zachrisson försöker.

Herr talman! Eric Jönsson har, med hänvisning till planerad förändring i färjetrafiken över Öresund, frågat mig om jag vill medverka till att en analys och utvärdering av färjetrafiken mellan Malmö och Tuborg kommer till stånd samt om jag är beredd att också granska andra alternativ för trafiken till Köpenhamn där centrum/centrumläge eftersträvas. Under år 1979 genomfördes en statlig utredning om bl.a. möjligheterna att uppnå en förbättrad lönsamhet i den under hela 1970-talet olönsamma trafiken över Öresund. I dag sker färjetrafiken över södra Öresund i samarbete mellan Scandinavian Ferry Lines AB och A/S Dampskibsselskabet Öresund. Enligt bolagen är trafiken på linjen Malmö-Tuborg olönsam. Förlusterna uppgår till drygt 1 milj.kr. per månad. Rederierna anser att linjen saknar möjligheter att bli ekonomiskt bärkraftig. På såväl svensk som dansk sida har man därför ansett det nödvändigt att trafiken läggs ned, senast efter sommaren i år. En ytterligare analys och utvärdering av trafiken genom statens försorg, såsom Eric Jönsson efterlyser, anser jag onödig. En utredning skulle förmodligen också förlänga den tid som den förlustbringande trafiken skulle fortsätta. Regeringen kan enligt min mening inte medverka till detta utan att samtidigt ta ansvar för att de båda rederierna hålls ekonomiskt skadeslösa. Ett sådant stöd är jag för min del inte beredd att verka för, särskilt som trafiken avses fortgå mellan de berörda regionerna på andra linjer. Jag tror f.ö. inte att statliga utredningar kan göra underverk och förändra grundläggande trafikförutsättningar för var godsoch persontransporterna lämpligast sker. På frågan om färjetrafiken mellan centrum i Malmö och centrum i Köpenhamn har jag erfarit att rederierna är inriktade på att fortsätta utveckla den s.k. snabbåtstrafiken. Exempelvis har rapporterats att man från dansk sida undersöker möjligheten att utveckla stora katamaranfartyg eller annan typ av modernt snabbgående tonnage som kan utnyttja befintlig färjelägeskapacitet. Jag har ingen anledning att ifrågasätta bolagens bedömningar. Slutligen vill jag framhålla att det alltid står varje intresserad, t.ex. de berörda kommunerna, fritt att öppna ny trafik över Öresund. Det är dock uteslutet att staten skall gå in och stödja trafiken med statsbidrag.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret, ett svar som jag tycker är onödigt negativt. Genom svaret avhänder sig kommunikationsministern allt ansvar för båttrafiken över södra Öresund. Detta tycker jag är tråkigt — jag menar att det är naturligt att man även på riksnivå känner ett ansvar för att ett rimligt trafikutbud upprätthålls mellan ett grannland och angränsande region i det egna landet. Det ligger ett starkt nationellt intresse i att möjligheter ges till goda kontakter över nationsgränserna. Det förhållandet att staten via ett av SJ ägt bolag engagerat sig i Öresundstrafiken — det har även danska staten gjort — borde enligt min mening utgöra en grund för ekonomisk uthållighet hos denna trafik. Anledningen till att jag ställt den här frågan är att Malmöregionen för en del år sedan var en region där näringslivet blomstrade och utvecklingen i Övrigt gick starkt framåt. Denna positiva utveckling har nu blivit negativ. Detta är märkligt — det finns ju rika möjligheter och goda förutsättningar för en gynnsam utveckling. Regionen ligger i närheten av EG:s norra marknadsområde, och med allt sammantaget borde Malmöregionen vara en positiv miljö för industriell utveckling. Men det är tydligt att det finns vissa bromsar för en gynnsam utveckling. Öresund är naturligtvis trots sin litenhet ett hinder när det gäller att komma i kontakt med Danmark och EG:s marknadsområde. Själv är jag därför anhängare av en fast förbindelse över Öresund — det vill jag gärna säga. Men av allt att döma kan det komma att dröja innan brobygget är en realitet. För oss som bor i regionen är det därför angeläget att fram till dess att brobygget är klart ha goda trafikförbindelser med Köpenhamn och kontinenten — för att inte säga att det är en nödvändighet, om Malmöregionen skall kunna vidareutvecklas. Men en långsiktig och säker lösning av Öresundstrafiken är inte enbart en regional fråga. Det är, som jag nyss var inne på, också en fråga av nationellt intresse. Den har vidsträckt betydelse för sysselsättningen, handeln och det kulturella utbytet över Öresund. Ett nationellt intresse är det framför allt därför att det är fråga om trafik mellan två länder. SJ har också visat visst intresse för Öresundstrafiken. Men ett kompanjonskap med privata intressen, som SJ nu har, tycks inte vara det fördelaktigaste sättet för att få till stånd den här sortens trafik. Vi har en gång haft en rätt hygglig trafik över Öresund. I början av 1970-talet transporterades drygt 8 miljoner passagerare över sundets södra del per år. Rederierna visade också vinster, även om de var små. Därefter har det skett en ständig minskning av passagerarantalet, och vi är i dag nere i ca 4 miljoner per år. Färjetrafiken går nu med förlust. Vad denna förändring av resandefrekvensen beror på tycker jag skulle vara värt en undersökning och analys. För två år sedan gjorde direktör Sven G. Andrén en utredning om Öresundstrafiken. Och i de delar av utredningen som är offentliga anger han att det trafikunderlag som finns bör vara tillräckligt för att medge en lönsam färjetrafik, om denna organiseras och bedrivs på ett professionellt sätt. Det var också direktör Andrén som föreslog inrättandet av leden Malmö-Tuborg. Så nog tycker jag att det finns anledning att undersöka varför det har gått så snett. Trafiken mellan Helsingborg och Helsingör är på sitt sätt prisledande. Därför borde det undersökas om det inte går att åstadkomma en helhetslösning för båttrafiken i hela Öresund. Med det anförda vill jag avvisa tanken att en analys och utvärdering skulle vara onödig. | Vi har i Malmö litet svårt att acceptera att rederiet tillåts att avveckla trafiken mellan Malmö och Tuborg innan en ordentlig analys och utvärdering ägt rum och utan att det finns förslag om hur man skall få till stånd en ersättningstrafik. Malmö kommun hade hoppats att kommunikationsministern på grund av statens ägande av SJ och Svelast skulle agera i avsikt att skapa en trafik med trygga arbetstillfällen och tilltro från passagerare och näringsliv. Själv hade jag hoppats att kommunikationsministern i kraft av statens ägaransvar skulle ha lämnat ett något positivare svar än det jag har fått.

Herr talman! För den som läser Eric Jönssons interpellation framstår såväl syftet att få i gång pålitliga båtförbindelser över sundet som själva formuleringarna välbekanta. För min del beror det antagligen på att andemeningen i interpellationen överensstämmer med de motioner som centern i Malmöhus län år efter år har väckt. Länge var vi ganska ensamma om att kämpa för bättre båtförbindelser eller att kämpa mot strömmen, för skulle man bygga en bro var det mindre motiverat att satsa på färjor. Det var snarast ytterligare ett argument för en bro, och man behövde många argument som talade för en sådan. Ju sämre färjetrafik, desto snabbare en bro — den strategin låg misstänkt nära till hands. Ett brobygge skulle dessutom sluka väldigt mycket kapital, och banker och Malmö kommuns ledande män har ställt upp med sådan entusiasm, att det inte alls är märkvärdigt om färjetrafiken har kommit i bakvatten. Nu verkar det trots allt som om broplanerna blir allt mindre förankrade i verkligheten. Regeringen har ju inga planer på att stödja en sådan äventyrlig satsning, och utan den garanti som vi skattebetalare kan ge lär inte de spenderglada herrarna i t.ex. SE-banken riskera att kasta pengarna i sjön. Därför tycker jag att Eric Jönssons interpellation är ett tecken på tillnyktrande när det gäller frågan om sundsförbindelser. Vi i centern har länge önskat en helhjärtad satsning på färjetrafiken, men tyvärr har vi tvingats åse hur båttrafiken Malmö-Köpenhamn blivit allt sämre. Våra motioner genom åren har pekat på det. Erfarenheten visar att man måste satsa på det ena eller det andra. Om man kunde bygga upp en kraftig, pålitlig och stabil färjetrafik igen skulle det ha stor betydelse för sysselsättningen i vårt län, för att inte tala om de behov inom näringslivet som en fungerande färjetrafik skulle tillgodose. Allt detta är nu så genomutrett och genomdiskuterat och så många gånger påpekat att det inte behöver sägas igen. I den långa historien om brons vara eller icke vara finns det en del konstiga saker. För det första tycker man att ett färjebolag i händerna på rätt personer skulle kunna bli lönsamt med det passagerarunderlag som finns, åtminstone latent. Här har färjor fungerat i över 100 år, och nu är det som förgjort. Initiativen har varit halvhjärtade, ryckiga och instabila. För det andra är det närmast en skandal att förbindelserna mellan två av Nordens större regioner har tillåtits förfalla till nuvarande nivå. Medan alldeles för mycket tid, initiativ och kraft har spolierats på en bro, som förefaller alltmer avlägsen, har kommunen försummat att ta initiativ för att upprätthålla åtminstone en sådan färjetrafiknivå som man en gång haft. För det tredje kan man undra varför inte en del av allt det kapital som tydligen fanns tillgängligt när det gällde en bro och brofästent.o.m. långtini Danmark lika gärna kan satsas på bra och bekväma båtförbindelser. Nog borde man ha rätt att förvänta sig samma handlingskraft och risktagning när det gäller färjorna. Kan man bygga en bro, privatfinansierad och avgiftsbelagd, framstår det som en gåta för många varför man inte på motsvarande sätt kan engagera sig för båttrafik, som tjänar samma syfte som en bro men inte alls kräver lika stora kapitalkostnader.

Herr talman! Det är rätt, som båda talarna säger, att de här frågorna i hög grad är utredda och genomvaskade. Jag ser kanske inte utredandet som det viktigaste. När det gäller frakttrafiken vill jag från min utgångspunkt säga främst till interpellanten att vi f. n. har sådan mellan Limhamn och Dragör. Den skall vidareutvecklas och byggas upp. Där går biltrafiken och det tunga tonnaget. Passagerartrafiken bedrivs med snabbåtarna. Man utvecklar också förutsättningarna för att få dessa litet bättre och bekvämare. De skall bl.a. kunna ta passagerare centralt i Malmö och centralt i Köpenhamn. När det gäller de stora passagerarbåtarna har det visat sig att det inte går att driva dessa med vinst, om man inte kan kombinera passagerartrafiken med frakt av gods. I Köpenhamn är man emellertid inte beredd att upplåta så centralt område som Hamnegade för gods. Därmed finns det tyvärr inte några förutsättningar för sådan frakt. Var man än hamnar i vår del av världen är det tyvärr så att alla typer av större passagerarfärjor också behöver ha frakt för att få tillräckligt underlag för trafiken. Om Malmö kommun för sin del skulle vilja garantera förlusterna under en period, är det möjligt att bolagen skulle kunna vara intresserade av att göra ytterligare en analys. Från statlig sida kan jag bara säga att där det finns garanterad godstrafik och garanterad passagerartrafik finns det ingen anledning att gå in med skattemedel. Om Malmö kommun och Köpenhamns kommun bedömer ny trafik över Öresund angelägen står det naturligtvis dem fritt att öppna sådan. Jag är inte säker på att ”rätta personer” hjälper i det här fallet, utan det viktiga är att det måste finnas vissa förutsättningar. Jag tänker inte starta någon debatt om bro eller icke bro över sundet. Men jag harsagt tidigare, och det står jag för, att hade staden Malmö med omnejd, med 300 000 invånare, och Köpenhamn med omnejd, med 1,5 miljoner invånare, mellan vilka båda städer avståndet är knappt två mil, varit åtskilda av något annat än vatten, hade det funnits en väg mellan dem för länge sedan. Hade det varit berg, åkrar, morän eller något annat som skilt dem åt hade vägförbindelser redan funnits, men just på grund av att det är vatten och det gäller att bygga en broförbindelse väcker det sådant motstånd hos många. Jag har också tidigare sagt att det inte förefaller orimligt att förbinda Sverige med vårt danska broderfolk genom en broförbindelse från Skåne, när vi anser det klokt att förbinda Sverige med vårt norska broderfolk uppe vid Narvik, där vi har en fungerande järnväg och hade kunnat använda piggy-back eller annan modern teknik för att bättre utveckla järnvägen. Jag vill gärna säga detta, samtidigt som jag är medveten om att det är svårt att se till att man kan få statsgarantier. Regeringen har ju sagt att det inte finns anledning för den svenska regeringen att ensidigt stödja ett broprojekt, när man inte från den danska sidan har visat minsta intresse. Om en person skall ta sig från Sverige till Danmark och skall ta med sig sin bil är det självklart att han helst skulle vilja åka över sundet på en bro, om han har att välja mellan att stå i färjeköer under lång tid, tillbringa en och en halv timme ombord på båten och sedan köra av eller att åka över på en bro, där det inte är några köer och där det enligt beräkningarna skulle kosta omkring 75 till 80 26 av kostnaden för färjeöverfarten. Det är ganska klart att det finns förutsättningar för att få mycket större trafik mellan de båda länderna, om man har en fast förbindelse än om man har en färja.

Herr talman! Får jag bara till Ulla Tillander säga att jag självfallet uppskattar all den hjälp som vi kan erhålla från centerns sida. Vi har självfallet också från socialdemokratin under många år inte bara diskuterat brofrågan utan också genomfört uppvaktningar hos regeringen för att få till stånd en någorlunda hygglig trafik över Öresund. Jag håller med kommunikationsministern om att vi väl inte i dag skall ha någon debatt om en broförbindelse. Det finns ju ingen bro, och vad vi behöver är, som jag redan framhållit, förbättrad båttrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Jag tycker att kommunikationsministern något lättvindigt avfärdar statens ansvar för båttrafiken när han menar att de berörda kommunerna skulle kunna klara av den saken. Det är visserligen sant, som det står i kommunikationsministerns svar och som han också här framhållit, att vi har andra båtlinjer än mellan Malmö och Tuborg. Vi har färjetrafiken mellan Limhamn och Dragör, som jag innerligt hoppas blir kvar. Vi har vidare flygbåtstrafiken, och den vill jag självfallet också ha kvar. För Limhamn-Dragör-trafiken behövs en bättre tilläggsplats i Limhamn, och den kommer att rustas upp av Malmö kommun. Men det är en liten komplikation med Limhamn-Dragör-leden, nämligen att när det är isvinter är det väldigt grunt för isbrytarna som skall hålla hamnarna isfria. Därför vore det en fördel med stora båtar som trafikerar linjen mellan centrum i Malmö och centrum i Köpenhamn. Det skulle innebära säkrare förbindelser och därmed säkrare transporter för exempelvis utlandsposten och näringslivets transporter. Skall det över huvud taget vara möjligt att återigen få till stånd en trafik med högt passagerarantal, till gagn för både ekonomi och kulturellt utbyte, så fordras det enligt min mening rejäla passagerarbåtar som seglar från centrum till centrum i de båda städerna Malmö och Köpenhamn. Men hur stora dessa båtar skall vara, vilken storlek som är lämplig, borde man enligt min mening ha kunnat utreda bättre. Lika väl som staten har ett ansvar för våra järnvägar på land, har staten ett ansvar för båtförbindelserna mellan två länder. Det räcker inte med att bara konstatera att båttrafiken över södra Öresund går med förlust. Staten måste också vara beredd att hjälpa till, så att trafiken fungerar på ett tillfredsställande sätt. Staten bör enligt min mening ta ett direkt ansvar för båttrafiken centrum-—centrum, mellan Malmö och Köpenhamn.
Herr talman! Thorbjörn Fälldin har ju sagtt att det enligt hans mening inte blir en bro under detta sekel och antagligen inte heller senare. Det är en slutsats som fler och fler drar: Det blir ingen bro. Alla turer är gjorda, och Nr 112 resultatet blir bara papper och återigen papper. Måndagen den Nu bekräftar också socialdemokraterna genom det arbete för en funge 6 april 1981 rande färjetrafik som man lagt ned under den senaste tiden den slutsatsen att bron inte tillhör de aktuella problem som skall lösas, utan att det nu just Om den regionala gäller färjetrafiken. Man kan förstå vissa politiker som tycker att det kan vara kollektivtrafikför mera spännande att satsa på en bro än att satsa på triviala färjeförbindelser. Visserligen är det bra med visioner för framtiden, men nu är det ju så att politikers uppgift är att syssla med och att försöka lösa triviala problem. En bro skulle naturligtvis vara något i världsformat att visa upp, ett monument över vår tid. Men jag tror att det är klokt att i tid lämna visionerna, när dessa inte är realistiska. Egentligen är det, precis som kommunikationsministern säger, fråga om att lösa det enkla problemet hur folk skall ta sig över några sjömil vatten. Det problemet skulle genom en kraftfull satsning på båttrafiken lösas på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig om dels vilka överläggningar regeringen har hållit med statens järnvägar och de regionala trafikhuvudmännen samt vilka riktlinjer som utfärdats på grundval av dessa överläggningar före 1980 års utgång, dels vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förhandlingarna mellan SJ och de regionala trafikhuvudmännen snabbt skall leda till resultat. Det är förvånande att innehållet i viktiga regeringsbeslut på trafikområdet kan passera obemärkt förbi ordföranden i riksdagens trafikutskott. Jag har dessutom så sent som för två veckor sedan besvarat en fråga av Rune Torwald med ungefär samma lydelse som den som Bertil Zachrisson nu har ställt. Jag skall emellertid gärna ge den begärda informationen direkt till Bertil Zachrisson här i kammaren och också passa på att ge en bakgrund till det aktuella regeringsbeslutet. Regeringen utfärdade alltså den 29 januari 1981 allmänna riktlinjer som reglerar hur de regionala trafikhuvudmännen skall ersätta SJ vid utnyttjande av persontåg som har lokala och regionala trafikuppgifter. Riktlinjerna, vars utformning grundas på avtal som redan hunnit träffas mellan SJ och vissa huvudmän, innehåller bl.a. föreskrifter om ersättningsprinciper, informationsoch samrådsskyldighet samt giltighet för rabattkort över länsgränser. Beslutet har föregåtts av omfattande överläggningar med SJ och företrädare för huvudmännen ute i landet. Riktlinjerna vilar på principer som fastställts i 1979 års trafikpolitiska beslut och som ytterligare förtydligats i den strukturplan för SJ som riksdagen nyligen antagit. Besluten innebär att SJ senast budgetåret 1983/84 skall gå 29 ihop ekonomiskt. För att nå detta mål krävs bl.a. offensiva investeringar, rationaliseringar, ökade marknadsandelar och taxehöjningar. Statens krav på SJ:s ekonomi utesluter inte att samhället köper sådana tjänster av SJ som är samhällsekonomiskt motiverade men som annars inte hade varit intressanta. Detta sker redan i dag i flera fall. Ett exempel är lågprissatsningen, där staten betalar SJ 80 milj.kr. för att få ett bättre utnyttjande av vagnarna. Staten betalar också ca 800 milj.kr. om året för att SJ skall driva trafik på det s.k. olönsamma bannätet. Samhällsingripanden av olika slag i SJ:s verksamhet får enligt statsmakternas beslut inte gå ut över affärsverksamheten. SJ kan därför inte åläggas att sätta priser som strider mot ett företagsekonomiskt synsätt utan att samhället särskilt betalar för detta. Jag anser att de ramar som statsmakterna lagt fast för SJ är en tillräcklig garanti för en samhällsekonomiskt riktig utveckling av järnvägstrafiken. SJ måste nämligen kunna räkna med att få betalt för alla kostnader i sin verksamhet. Det är principer som alla statliga affärsverk skall följa och där det finns utrymme endast för kommersiellt motiverade rabatter oavsett vilka kunder det rör sig om. Självfallet är jag, som Bertil Zachrisson, intresserad av att det blir resultat i förhandlingarna mellan SJ och de regionala huvudmännen. Detta är viktigt för att vi skall få en vettig trafikförsörjning och för att dubbelinvesteringar skall undvikas. Det får dock inte bli så, att SJ:s övriga kunder eller skattebetalare skall behöva skjuta till pengar för att de regionala huvudmännen skall få avtal på villkor som inte ger kostnadstäckning för SJ. Som jag sade tidigare i kammaren så är jag senare beredd att ompröva riktlinjernas utformning, om det skulle visa sig att det behövs. Detta ligger redan i regeringsbeslutet, där det föreskrivs att riktlinjerna skall gälla under en försöksperiod och att en löpande uppföljning skall göras. Omprövningen kan lämpligen ske efter försöksperiodens slut. Jag kommer dock inte att vara beredd att föreslå några ändringar som försämrar SJ:s möjligheter att uppfylla sitt ekonomiska mål och därmed gå emot statsmakternas trafikpolitiska ställningstaganden.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag kan förstå hans något raljanta ton i början. Men jag kunde faktiskt inte —lika litet som trafikhuvudmännen — tro att det beslut som regeringen fattade den 29 januari var ett svar på det krav som riksdagen hade ställt på regeringen. Beslutet upprepas nu i sina huvuddrag i det svar som kommunikationsministern har gett här i kammaren. Jag uppfattar emellertid inte beslutet som ett svar. Det är i stället ett sätt att fly undan ett mycket besvärligt problem som det inte går att fly undan. Riksdagen gav regeringen ett mycket rakt uppdrag, nämligen att se till att det utfärdades sådana riktlinjer för SJ:s tjänster till de regionala huvudmän Nr 112 nen att trafiken kunde komma i gång. Man har jobbat med denna fråga i Måndagen den åratal. Det gjorde man redan under Lars Petersons tid, och det har man = & april 1981 också gjort senare. Men med den metod som kommunikationsministern nu anvisar löser man inte detta problem. Det är nämligen den metod som man — Om den regionala har försökt med i alla tider, och det är inte en framkomlig väg i detta kollektivtrafikförsammanhang. sörjningen Riktlinjerna skulle utfärdas efter överläggningar med berörda parter — det sade riksdagen ifrån. Företrädare för SJ, de regionala huvudmännen och regeringen måste helt enkelt sätta sig ned och med regeringen som konstruktiv part försöka komma fram till en lösning. Nu påstår statsrådet att ”omfattande” sådana överläggningar har ägt rum. Det är ett ganska fantastiskt påstående, eftersom de berörda huvudmännen knappast känner till att sådana överläggningar har hållits. Huvudmännen har suttit och bråkat med SJ, men några omfattande överläggningar med även regeringen som part får man troligen leta ganska noga efter. Däremot har SJ utan närmare motiveringar på flera ställen sagt upp gällande avtal. Och sedan har SJ och en del av huvudmännen suttit i månad efter månad och väntat på regeringsinitiativ.

Jag vill gärna citera vad som står där, för det är mycket illustrativt. Ingemar Bäckström säger: ”Men många är idag besvikna. Efter de diskussioner som fördes i trafikutskottet i anslutning till remisserna om de trafikpolitiska riktlinjerna av år 1979 hade säkerligen de flesta förväntat sig något elegant och effektivt svärdshugg från regeringen som skulle lösa den gordiska knuten att utnyttja Statens Järnvägar för lokal och regional trafik. Men knuten verkar lika olöst som tidigare. Hur skall riktlinjerna tolkas? Är vi inte tillbaka i samma läge som tidigare. Samma villkor för köp av Statens Järnvägars tjänster som förre generaldirektören Lars Peterson så ivrigt förespråkade har nu fastställts av regeringen. De förhandlingskrav som Lars Peterson ställde och som han hårt kritiserades för, inte bara av förhandlingsmotparterna, återfinns nu i regeringens skrivelse. Ordvalen är kanske ändrade men det är svårt att tolka direktiven på annat sätt. Var det detta som förhandlingsparterna Statens Järnvägar, landstingen och kommunerna förväntat sig? Var det detta trafikutskottet avsåg med sitt uttalande till riksdagen?” Ingemar Bäckström ger inte svaret, men jag kan ge det, i varje fall på den sista frågan. Det svaret är ett ganska entydigt nej. Det var inte meningen. Detta visste vi förut. Och det som står i regeringsbeslutet kunde vi ha varit utan, för det har i stort sett bara gjort det ännu besvärligare för de krakar som 31 skall hålla på med detta. Nu har det som tidigare bara var så att säga SJ:s sätt att trassla i förhandlingarna helt plötsligt blivit regeringens alternativ för hur det skall gå till. Det binder ju parterna på ett helt orimligt sätt. Jag skall inte gå in i en lång polemik — det är inte någon större mening — om hur meningslöst det är att ha den här typen av riktlinjer, som egentligen inte är några riktlinjer men försök till riktlinjer. Vad det nu gäller är att hitta ett sätt att ta sig ur detta, och det är bråttom. Praktiskt taget för varje månad som går är detta förödande ur samhällsekonomisk synpunkt. Folk håller på med biltrafik i stället för att få en vettig kollektivtrafik. Situationen nere i Östergötland är ett paradexempel på vilka problem det här skapar. Där hade man förväntat sig att mycket snabbt få tillgång till SJ-trafiken för att undgå den ganska omfattande biltrafik som i dag sker framför allt mellan de stora städerna Norrköping och Linköping. Jag kan bidra med några synpunkter på detta, och jag vill fråga om inte regeringen skulle kunna allvarligt överväga dem. Utgångspunkten för samverkan mellan SJ och de regionala trafikföretagen är ju förbunden med 1979 års trafikpolitiska beslut. Det trafikpolitiska beslutet innebar att man förändrade förutsättningarna jämfört med 1963 års litet ensidigt företagsekonomiska resonemang. Enligt beslutet är målet för trafikpolitiken att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. I det synsättet ligger alltså att trafikpolitiken skall utformas så att den bidrar till ett effektivt utnyttjande av resurserna i samhället — och SJ är ju en sådan. Beslutet innebar också att det strikta kostnadsansvaret för järnvägsoch vägtrafik slopades och att prissättningen på järnvägen skulle anpassas till de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. För att undvika dubbelinvesteringar krävs en samhällsekonomiskt effektiv fördelning av transportarbetet mellan olika transportmedel. För att återigen anknyta till regeringens riktlinjer vill jag säga att det galna med dem är att det snävt för SJ:s del kan verka som om man skall hålla väldigt strikt på ett företagsekonomiskt synsätt, men ur samhällekonomisk synpunkt riskerar man med detta litet rigida sätt att hålla fast vid det tidigare synsättet när det gäller SJ:s ekonomi att få dubbelinvesteringar av häpnadsväckande storleksordning. Det finns ju exempel på detta från tidigare erfarenheter, inte minst från Örebro län, där man kommit fram till en lösning som enligt min mening var mycket vettig. Självfallet skall man reglera samverkan mellan SJ och de regionala trafikföretagen i avtal, men principen när man beräknar ersättningen skall enligt min mening ha sin utgångspunkt i 1979 års trafikpolitiska beslut. Givetvis skall också de kostnadsrelationer som i dag finns mellan stat och kommun behållas. I avtalet om samverkan när det gäller regionalt och !okalt trafikarbete skall ersättningen därför anpassas just till de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Det skall vara utgångspunkten. Men detta kommer man inte att klara, om inte regeringen går in som en aktiv part i överläggningarna mellan SJ och de berörda trafikhuvudmännen. Det finns mycket att säga om de olika konkreta avsnitten, men jag vill slå Nr 112 fast att själva huvudfrågan är att man skall få i gång en diskussion om vad som Måndagen den i det här fallet är samhällsekonomiska marginalkostnader. För att uttrycka — & april 1981 mig väldigt allmänt vill jag säga att jag tycker att det skulle vara en utomordentligt bra utgångspunkt att resonera precis som man ursprungligen Om den regionala gjorde i fråga om Örebroavtalet, nämligen att de personer som åker på kollektivtrafikförsträckor som berör de regionala trafikhuvudmännen naturligtvis skall betala samma kostnad som de resenärer som åker på sträckor som SJ svarar för. Det månadskortspris SJ tar ut kan här vara en utmärkt riktlinje för det pris som de regionala huvudmännen skall ta ut. Så gjorde man också i Örebro län. Det fungerade alldeles utmärkt, men av någon outgrundlig anledning har nu SJ sagt upp avtalet med Örebro län. Man skall här tillämpa ett annat sätt att räkna, vilket betyder att SJ skulle ta mer betalt av människor som åker så att säga med det regionala kortet än vad man skulle ta ut av sina egna resenärer, de som har SJ:s månadskort. Det här måste vara ett orimligt sätt att resonera. Man borde i stället ta som utgångspunkt att SJ har outnyttjade resurser och att dessa faktiskt bör kunna användas i det regionala trafikarbetet. När det sedan uppstår särkostnader för trafikhuvudmännen, exempelvis i samband med att de måste sätta in fler tåg, får de självfallet vara beredda att betala dem. Men det är viktigt att man i förhandlingarna mellan SJ och de regionala huvudmännen får lika villkor mellan parterna. Av avgörande betydelse i de sammanhangen är då att SJ öppet redovisar sina faktiska kostnader. Detta är en av anledningarna till att regeringen inte bara kan utfärda allmänna riktlinjer på det sätt som den gjorde i slutet av januari, utan regeringen måste gå in som en aktiv part i samtalen med de berörda huvudmännen och se till att det blir en öppen redovisning. Det blir ju litet löjligt när trafikhuvudmännen i sina resonemang med de privata bolagen och ibland t.o.m. med vissa av SJ:s dotterbolag kan ha en helt öppen diskussion om vilka de faktiska kostnaderna är, medan det när de har med SJ att göra är helt omöjligt för dem att få en öppen redovisning av vad SJ beräknar sina kostnader på. Kan det inte bli en öppen redovisning mellan parterna i förhandlingarna, så går det ju inte heller att komma fram till några vettiga principer för hur länstrafikföretagen skall ersätta SJ. Med de krav som vi bl.a. i den här kammaren ställer på landsting och kommuner är dessa självfallet inte beredda att så att säga köpa grisen i säcken. De vill veta vad det kostar, och de vill veta hur SJ beräknar sina priser. Situationen är nu så allvarlig att Landstingsförbundet och Kommunförbundet sitter i mycket ingående överläggningar och funderar på om de över huvud taget skall kunna fortsätta förhandlingarna med SJ eller om de måste lösa problemen efter sina egna idéer. Då får man ju precis det som höll på att hända i Örebro, nämligen att en mängd bussar kör vid sidan av tågen, varvid de resurser som vi faktiskt har icke utnyttjas samhällsekonomiskt. Detta är ett icke önskvärt förhållande. För den skull vädjar jag till regeringen att på allvar gå in i överläggningar. Nöj er inte med januaririktlinjerna, för de betecknar ett förlegat sätt att se på det hela. Det hjälper ingen människa. Huvudmännen har också alldeles entydigt 33 gett besked på denna punkt. Låt prestigen vara och sätt er på nytt i förhandlingar med huvudmännen och se till att det sker så, att vi får öppna och klara redovisningar av de verkliga kostnaderna. Självfallet skall trafikhuvudmännen betala dessa kostnader. Därom har vi ingen annan mening. Jag är inte ute efter någon subventionspolitik. Det skall vara den fördelning mellan stat och kommun som vi är överens om. Men vi skall se till att vi utnyttjar järnvägen effektivt i den regionala trafiken, som behöver komma i gång och det snart.

Herr talman! Ja, herr Zachrisson, det är ju inte en alldeles lättöverskådlig problematik som vi skall diskutera. Vi har faktiskt haft överläggningar. Dels har huvudmännen haft överläggningar med SJ, dels har vi haft överläggningar med huvudmännens representanter i Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Vidare har dels statssekreteraren, dels jag själv haft en sådan överläggning. Där gjorde vi också beträffande riktlinjerna vissa ändringar i den önskade riktningen. Men det förvånar mig inte alls att vår motpart inte är nöjd, det är aldrig någon vid en förhandling. Naturligtvis ville motparten att vi skulle gå mycket längre. Att Ingemar Bäckström — som är den främsta motparten till statens järnvägar, nämligen företrädare för alla de lokala och regionala trafikföretagen — inte är nöjd säger sig självt. Han har naturligtvis allt intresse av att mer kostnader skall belasta SJ och mindre de regionala huvudmännen. Det här är alltså en mycket svår problematik. Man kan säga precis som Bertil Zachrisson att det inte skall vara några subventioner. Det är emellertid litet av tulipanaros. Som Bertil Zachrisson kan man också säga att detta skulle vara en förlust, sett snävt ur SJ:s synvinkel, medan det samhällsekonomiskt inte skulle vara det. Det är kanske riktigt. Jag vet bara inte hur vi skall dela upp kostnaderna. Är det så att det snävt sett är förlustbringande för SJ, måste någon betala de här pengarna för att det helt enkelt inte skall bli en förlust för SJ. Man kan då tänka sig att detta görs av SJ:s andra kunder genom att man får betala litet mer på järnvägen. Naturligtvis kan man tänka sig att de som betalar statlig skatt i landet skjuter till de här pengarna, och man kan också tänka sig att vi lånar upp pengarna på statsbudgeten. Vidare kan man tänka sig att de som skall betala de här extra kostnaderna är de som utnyttjar trafiken regionalt, och det är väl närmast dithän som vi har kommit vid våra överväganden. Det är de lokala och regionala huvudmännen som har ansvaret för trafiken, och det är också de som skall bära kostnaden för trafiken. Men låt oss säga att man skulle gå in med en annan typ av princip och säga att här skall bara betalas för marginalkostnaden. Först och främst är det mycket svårt att veta vad som är marginalkostnad. Jag vill gärna säga till Bertil Zachrisson att det tillhör något av det mest besvärliga när det gäller SJ:s kostnader att räkna ut hur mycket som faller på verkstäder och hur mycket som faller på administration samt å ena sidan på godstrafik och å andra sidan på persontrafik. Om vi gjorde en fördelning och sade att bara marginalkostnaden skulle betalas av de lokala huvudmännen, vore vi Nr 112 tvungna att stå för SJ:s övriga kostnader på ett annat sätt. Detta skulle betyda Måndagen den att det skulle bli mycket billigt för de lokala och regionala huvudmännen att 6 april 1981 lägga ut sin trafik. Den skulle alltså bli betydligt större och mycket mer utbyggd. Staten skulle sedan få gå in i andra ändan och via den statliga Om den regionala skattsedeln betala de här pengarna. Tyvärr finns det inte någon annan kollektivtrafikförgenerell genväg, men däremot tror jag — och här har nog Bertil Zachrisson i långa stycken rätt — att det lokalt ute i landet kan finnas förutsättningar för en betydande uppfinningsrikedom när det gäller att hitta rabatter, träffa avtal och utnyttja befintlig kapacitet. Jag har varit ute litet grand i landet, och jag är inte främmande för att man på många håll inom statens järnvägar i mycket hög grad slår upp i sina tabeller och tittar vad som står där och går mycket strikt efter dem och att man där kanske skulle behöva ha en öppnare attityd. Jag är öppen för att initiera diskussioner i sådana fall som jag vet förekommer runt om i landet. Får jag sedan, herr talman, sluta med att häda. Det är nämligen ofta på det sättet att när man skall betala denna järnvägstrafik och får ett pris från SJ, visar det sig att den trafiken är dyr. Ja, säger herr Zachrisson, då gör man något så samhällsekonomiskt vansinnigt som att köra en buss vid sidan om i stället. Det är här jag tänker häda, herr talman. I själva verket är det väldigt ofta betydligt billigare att köra med buss. Det är inte heller alltid säkert att det är något samhällsekonomiskt slöseri, för det ligger faktiskt en väg som är finansierad med samhällsekonomiska investeringar. SJ:s trafik kan vara upplagd på ett sådant sätt att det är svårt att få in ytterligare trafik utan att störa fjärrtrafiken, eller att det är ganska dyrt — om det inte är så mycket trafik — att köra med ett stort tågsätt och allt vad det innebär i extrakostnader för SJ. Det är inte alldeles uteslutet, herr Zachrisson, att det då och då — även om vi har en järnväg — kan visa sig att det faktiskt blir billigare med buss. Att det, å andra sidan, är något som många av olika skäl är negativa till skymmer kanske inte de faktiska ekonomiska realiteterna. Men jag vill, herr talman, avslutningsvis gärna säga att jag tror att det runt om i vårt land skulle kunna finnas förutsättningar för att på ett mera öppet sätt diskutera olika typer av rabatter, där man har ledig kapacitet. Jag skall gärna initiera sådana överläggningar där det kan behövas.